Herr talman! Leif Marklund är, vilket i och för sig inte förvånar mig ett enda dugg, fullständigt oförstående när det gäller den problematik som utgör grunden för det som vi i dag diskuterar. Det handlar nämligen om den enskildes möjligheter att själv välja, bestämma och påverka i frågor som rör den personliga sfären. Varför skall fackföreningar ha rätt att så att säga flytta in i medlemarnas hem och se till att dessa har specialförsäkring hos dem? Jag tycker att det när det gäller rågången mellan vad facket skall syssla med resp. inte syssla med borde göras en rättelse. När det gäller de här försäkringarna har ju Stig Malm hållit ett anförande som har uppmärksammats väldigt mycket. Han talade vid det aktuella tillfället om vikten av ett starkt Folksam som ett verktyg för LO. Jag skall uppehålla mig ytterligare ett slag vid vad som nu är historia. Något senare fattades nämligen ett beslut här i riksdagen. Det gällde då att föra över drygt 2 miljarder kronor från A-kassornas fondmedel till facket. I en artikel i en LO-tidning har det stått att läsa att avsikten med denna miljardgåva var bl.a. att den skulle kunna finansiera en kollektiv hemförsäkring i Folksam för hela LO-kollektivet. Jag har försökt att via riksdagens utredningstjänst få reda på vad som har skett i just denna fråga. Jag har alltså frågat huruvida fackförbunden har träffat omfattande och alla omslutande avtal av det här slaget. Jag har då fått svaret att sådana här frågor behandlas av tre personer på LO. Men alla dessa visade sig vara oanträffbara. Vid en förfrågan hos TCO framkom det att man från centralt håll inte känner till förhållandena hos de olika förbunden vad gäller kollektiva försäkringar. Leif Marklund försvarar alltså en sjuk sak. Men jag hoppas att vi till hösten skall kunna rätta till det förhållandet, så att den här debatten blir den sista av detta slag i Sveriges riksdag. Med detta tänker jag för min del avsluta den här diskussionen.

Herr talman! Man får nästan ett intryck av att Leif Marklund försöker teckna en bild av en kamp mellan facket och arbetsgivaren. Man riktigt kan ana de röda fanorna. Men, Leif Marklund, det är inte det som det här handlar om. Nej, det handlar om att det bör göras en avvägning mellan vad en förening skall ha rätt till och vilka möjligheter den enskilde har. Det handlar alltså å ena sidan om beslut som den enskilde själv skall få fatta -- andra skall inte fatta beslut åt den enskilde -- och å andra sidan föreningsrätten.

En kollektiv försäkring som är så beskaffad att människor själva får välja och säga ifrån om de vill ha den eller inte motsätter jag mig inte. Men jag tycker att det är fel att påföra någon en försäkring som vederbörande personligen inte har haft möjlighet att ta ställning till. Principiellt är det utgångspunkten för mig, och här är det en skillnad mellan Leif Marklund och mig. Han har inte samma värderingar som jag när det gäller vad som är individens sfär och vad föreningar eller andra kollektiv skall kunna bestämma om i individens ställe. Det är alltså detta som skiljer oss åt. Sedan är det värt att notera att detta naturligtvis också utgör ett led i strävan att stärka fackföreningsrörelsens eget företag Folksam. Genom fackliga beslut stödjer man ju ett rörelsen närstående företag. Men man förlorar säkert på detta. Jag är övertygad om att flertalet har samma uppfattning som jag, nämligen att människor själva skall få bestämma sådana här saker. För att facket närstående intressen skall tjäna pengar är man alltså beredd att ta den förlust -- jag tänker då på förlusten av röster och på förlusten av politisk respekt -- som ett sådant här beslut innebär. Men det är en sak som Leif Marklund får avgöra. Det ankommer inte på mig att avgöra den saken.

Herr talman! När det kollektiv som jag har anslutit mig till för att på ett område utnyttja styrkan i kollektivet -- för att använda Leif Marklunds egna ord -- börjar blanda sig i mitt privatliv och min egendom utan att jag har bett om detta, handlar det inte längre om styrkan i kollektivet. Det handlar inte om någonting annat än ett övergrepp från kollektivets sida mot mig som enskild individ. Man kan leka med tanken att något liknande förekom även på andra områden. Ponera t.ex. att fackföreningsrörelsen skulle bestämma sig för att vi fr.o.m. nu skall ha kollektiva beslut om blindtarmsoperationer. Jag blir då kallad till operation. Men för att slippa denna måste jag själv säga ifrån. Jag medger att det här verkligen är ett extremt exempel. Men härmed illustreras vad som är individens rätt och möjligheter resp. vad som är kollektivets rätt. Kollektivet har inte rätt, det må gälla en organisation eller en förening, att göra något som jag som enskild person inte har bett om. Hela systemet måste på något sätt vara fel om man kan medge något sådant. Vi skulle kunna ta många andra områden med liknande exempel, och vi skulle få häpnadsväckande resultat -- det kan jag garantera. Detta, Leif Marklund, reagerar många människor emot, även de som inte blir utsatta för detta socialistiska ingrepp. Många människor tycker att det här är ett exempel på ett område där samhället lägger sig i för mycket. Man kan inte se skillnaden mellan vad fackföreningarna gör och vad samhället gör. Det här är ett exempel på att kollektivet och samhället lägger sig i våra privatliv på områden där de inte har med oss att göra. Det är så människorna upplever det. Detta gör att draget under galoscherna hos vissa kan öka och att man med populistiska uttryckssätt om saker som frihet och möjligheter att själv bestämma kan dra poäng i en debatt. Ni borde själva medverka till att vi kan slippa den typen av debatter i framtiden. Det kan ni ju lätt göra genom att avskaffa det här systemet.

Herr talman! Jag tror, Leif Marklund, att de flesta människor har en känsla för och en klar uppfattning om vad som är fackföreningarnas centrala uppgift. Det är att sköta relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare. Där krävs solidaritet, det är allmänt accepterat. Vid sidan om denna verksamhet kan fackföreningarna naturligtvis såsom fria föreningar syssla med andra saker, om medlemmarna så önskar. Då kan de t.ex. i medlemmarnas tjänst anskaffa sakförsäkringar, men detta kan inte betraktas som deras centrala verksamhet. Om en fackförening på en ort kan få en rabatt på bensin från en viss firma, är det sannolikt att många medlemmar är intresserade av att få denna rabatt. Men att alla skulle tvingas att handla bensin från samma bensinbolag vore enligt min uppfattning en orimlighet. Påståendet att om man skulle ha individuell anslutning så skulle de kollektiva försäkringarna plötsligt upphöra verkar helt orimligt. Jag vet att i det fackförbund som jag har tillhört hade man kollektiva s.k. grupplivförsäkringar med individuell anslutning. Där hade man god anslutning, trots att det byggde på att varje individ skulle tala om ifall vederbörande ville vara med om en grupplivförsäkring eller inte. Tron att denna möjligheten på något vis skulle dö ut om vi införde det som de flesta tycker är rimligt, nämligen att var och en själv skall få ta ställning till vilka försäkringar man tecknar, har jag svårt att förstå. Å andra sidan har jag också svårt att acceptera en lagstiftning som reglerar vad fackföreningarna får syssla med vid sidan av sin centrala verksamhet.

Herr talman! Man slutar aldrig att förvånas över den argumentering som förs i den samlade borgerlighetens reservationer. Det grundläggande problemet i denna fråga är inte juridiskt, för det är prövat ända upp i högsta domstol. Det här är en politisk fråga. Här sitter man och lyssnar till den samlade borgerligheten, som försöker ta över medlemmarnas beslutanderätt i deras egna föreningar. Det är vad ni gör. Ni yrkar på en lagstiftning om att vi här i Sveriges riksdag skall ta över medlemmarnas beslutanderätt. Det är skamligt! Det kan vara klokt med kollektivets styrka, och gemensamma beslut kan också vara kloka. Individen har sitt skydd i och med att han har fått en broschyr med fullödad information om vad det här handlar om. Om man sätter ett kryss slipper man den oerhörda kvarnsten som ni försöker göra den kollektiva försäkringen till. I dag finns 800 000 fackliga medlemmar som har åtnjutit denna förnäma form av försäkring. Man har sparat ungefär 200 milj.kr. genom att teckna kollektiva försäkringar. Det har också visat sig att det finns en benägenhet hos människor att underlåta att försäkra sig. Det visade sig inte minst vid en brand i Solna för några år sedan. I samband med en brand i Västerås visade det sig att 40 % av lägenheterna var helt oförsäkrade. I Solna var ungefär 23 % av lägenheterna oförsäkrade. Det är fråga om omtanke och solidaritet. Det är en fackförenings uppgift att ta till vara sina medlemmars intressen. En fackförening utgörs av medlemmar, inga andra. Ni försöker tala om någon övergripande grej, men fackföreningar utgörs av aktiva enskilda medlemmar. Jag tycker faktiskt det var en oerhört dålig jämförelse att börja tala om blindtarm i det här sammanhanget.

Herr talman! Mycket kort: Visst är detta en politisk fråga. Debatten i dag visar mycket tydligt att det krävs en förändring i Sverige. Svenska folket är så innerligt trött på en socialdemokrati som i kollektivistisk anda lägger näsan i blöt i den enskilde individens vardag i frågor som denna och andra.
Herr talman! Det är väldigt märkligt att jag ute i samhället och i föreningslivet -- jag träffar väldigt många fackföreningsmänniskor, säkert betydligt fler än både Karin Falkmer och andra debattörer i denna fråga -- aldrig hör sådana argument som ni här försöker göra gällande. Jag förstår att Karin Falkmer vill avsluta diskussionen så fort som möjligt, men en sak bör påpekas: Karin Falkmer börjar i sitt huvudanförande tala om valseger och ta den i förskott. Hon säger att i höst är denna diskussion avslutad. Då får de borgerliga makten och börjar lagstifta om fackföreningarnas enskilda arbetsuppgifter. Det måste noteras för den svenska fackföreningsrörelsen. Moderaterna kommer att börja lagstifta och begränsa fackföreningsrörelsen. Men då kan man räkna med att det blir en ordentlig eklut. Jag vill kalla detta Thatcherism.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 47 behandlas intressekonflikten mellan samhällets sociala ansvar och önskan att expandera och tjäna pengar på export av alkoholdrycker och tobaksvaror. I två motioner från folkpartiet liberalerna pekar vi på att det krävs etiska normer för marknadsföring av alkohol och tobak också när det gäller exporten av dessa varor. Sverige har inom WHO uttalat sig för en sänkning av såväl alkohol som tobakskonsumtionen. Europarådets parlamentariska församling har förordat en mer aktiv nationell och europeisk alkoholpolitik. Inom EG pågår det ett intensivt arbete för att minska tobaksbruket och dess skadeverkningar. Sverige deltar som fullvärdig medlem i en särskild kommission bestående av ländernas ledande cancerforskare. Denna kommission arbetar för att minska tobaksbruket. Sverige verkar alltså i flera internationella organ för en minskning av konsumtionen och för etiska normer när det gäller marknadsföring av alkohol och tobak. Huvudmotivet för det svenska monopolsystemet beträffande alkohol är att eliminera vinstintresset och att förhindra konsumtionshöjande marknadsföring. Samma etiska inställning som tillämpas vid försäljningen i Sverige bör naturligtvis de svenska aktörerna vinnlägga sig om på den utländska marknaden. Det duger inte med en sådan dubbelmoral som när av svenska staten ägda företag bedriver en intensiv marknadsföring av spritdrycker och tobak i ett stort antal länder. Ett sådant handlande kan omöjligt vara ägnat att höja trovärdigheten för Sveriges agerande. Nej, vad vi behöver är utarbetade etiska riktlinjer för den svenska marknadsföringen av alkoholdrycker och tobaksvaror i andra länder. Det är också vad som krävs i reservationerna nr 1 och nr 3. I betänkandet behandlas också EG-kommissionens förslag att förbjuda s.k. fuktigt snus. Det tilltänkta förbudet står i överensstämmelse med ett program för ett ''Europa utan tobak'', ett program som just rekommenderar förbud mot alla nya tobaksprodukter som innehåller nikotin. Vi har föreståelse för EGs inställning att inte ta in ytterligare en produkt på marknaden, det fuktiga snuset. Det finns för övrigt en WHO rekommendation -- som också Sverige har ställt sig bakom -- om att tobaksbruket rent allmänt, och bruket av snus i synnerhet, inte skall öka i världen utan tvärtom minska. Man har fastslagit att snus är både hälsofarligt och beroendeframkallande. Snus bör totalförbjudas i alla länder där det inte redan är vanligt förekommande. I Europa är denna typ av snus föga spridd eller ens känd. Jag kan inte se det som annat än dubbelmoral om Sverige för att främja den halvstatliga tobakskoncernens exportplaner skulle agera och protestera mot EG-ländernas insatser för att minska tobaksbruket. Vi måste för övrigt även här hemma bryta den konsumtionsökning av snus som nu sker bland både pojkar och flickor. Det är hög tid att just i Sverige genomföra en kampanj mot snuset. Men jag tycker att det är viktigt att påpeka att även om vi från folkpartiet liberalernas sida är mycket oroade över den ökande användningen av snus i Sverige, vill vi å det bestämdaste protestera mot att EG skulle kunna tänka sig lägga sig i bruket av snus i Sverige. Det måste enligt vår åsikt gå att i förhandlingar med EG hävda att snuskonsumtionen hos en tiondel av Sveriges befolkning inte kan bringas att upphöra genom en ukas från EGs sida. Ett nationellt undantag från det nu berörda förbudet måste helt enkelt medges vid en svensk EG-anslutning. Om detta handlar reservation nr 4. Herr talman! Folkpartiet liberalernas ståndpunkter vad gäller dessa frågor framgår klart av betänkandet, så för att bespara kammaren arbete, kommer jag att avstå från att begära votering.
Herr talman! Tidigare under dagen har här debatterats de statliga företagen och deras varierande framgångar. Som en kuriosa med anknytning till denna diskussion vill jag nämna att Sveriges framgångsrikaste exportprodukt de senaste åren kommer just från ett statligt företag, nämligen från Vin och spritcentralen, som med produkten Absolut vodka har nått mycket stora exportframgångar i världen. Absolut vodka utpekas emellanåt som ett mycket bra exempel på hur aktiv marknadsföring kan öka en produkts försäljning. Enligt mitt sätt att se innebär aktiv marknadsföring i det här fallet en ganska hänsynslös reklamkampanj som har bedrivits i många länder, framför allt i USA, för Vin och spritcentralens produkter. Samtidigt som detta pågår har Sverige anslutit sig till WHO-målet att minska alkoholkonsumtionen med 25 % under de närmaste åren. Detta står i bjärt kontrast mot just den tidigare nämnda exportframgången. Herr talman! Även i en marknadsekonomi måste man kunna ställa krav på att en fritt fungerande marknad skall fungera med utgångspunkt i etik och moral. I annat fall underblåses de krafter som på olika sätt ifrågasätter marknadsekonomin som ekonomiskt system.

Herr talman! Det är därför som vi i centern har uttalat att man skall ställa krav på att samma principer för marknadsföring av alkohol som gäller i Sverige också skall omfatta exportmarknaderna. Vi ansluter oss därför till reservationerena 1 och 3, utan att för den skull yrka bifall till dem -- detta enbart för att bespara kammaren ytterligare voteringar. Jag vill säga några ord om snus, som jag faktiskt inte ens tål lukten av, men som används av många människor. Jag har full förståelse för de krav som reses i olika delar av världen på att man skall förbjuda snus eller på något sätt förhindra spridning av sådana produkter, då de har visat sig vara farliga. Jag har även full förståelse att man inom EG vill försöka förhindra spridning av ytterligare en farlig produkt. Men jag vänder mig emot att detta skall ske genom handelshinder. Det måste vara upp till varje nation att själv avgöra vad man skall tillåta inom det egna landet. Det skall inte gå till på det sätt som har tänkts från EGs sida, genom ett handelshinder som vilar på ganska svaga grunder med tanke på att man ändå medger export av andra typer av rökfri tobak. EGs inställning grundar sig på en bedömning av vilket som är mer farligt än det andra. Med den metoden som utgångspunkt kan vi inte ansluta oss till det sätt på vilket man inom EG försöker förbjuda denna export. Vi ser inte detta som den väg man skall gå för att förhindra att denna produkt sprids. I dessa tider är det inte en metod som är särskilt tillämpbar. Herr talman! Export av alkohol uppfattas av väldigt många människor som en fråga om dubbelmoral. Det handlar om dubbelmoral. Man kan förstå människors invändningar. Därför är det befogat att ställa krav på marknadsföringen vid export av alkoholdrycker och tobaksvaror.
Herr talman! Detta ärende berör tre frågor som alla har med försvaret av människors hälsa att göra. Om inte alkohol och tobak -- inkl. snus -- förde med sig stora hälsoproblem, sociala problem och miljardförluster för samhället i form av sjukfrånvaro, sjukvård, socialhjälp och för tidig död skulle vi inte debattera dessa narkotiska ämnen. De tre frågor som betänkandet rör är: EG-lagstiftning när det gäller snus. De tre ärendena är sinsemellan olika. AB, bedriver aggressiv marknadsföring av starksprit i andra länder måste man fråga sig hur detta går ihop med statens deklarerade uppfattning att alkoholbruket i vårt eget land skall minskas med 25 %. Det torde vara ställt utom varje tvivel att Vin & Sprit ABs marknadsföring exempelvis i USA är en del av ett system som direkt motverkar strävan att minska alkoholbruket. Det förhärligar i själva verket alkoholbruket. Svenska statens agerande måste i detta hänseende leda till att Sveriges vilja att minska alkoholbruket blir ifrågasatt. Regeringen måste lägga om statens exportpolitik på detta område. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. I princip gäller samma invändningar när det gäller tobaksexporten. Svenska Tobaks AB är dock endast delägt av staten, och statens möjligheter att styra bolaget är därför mer begränsade. Riksdagen bör dock kräva att staten förmår sitt intressebolag att arbeta efter WHOs regler och ålägga det samma restriktioner i marknadsföringen utomlands som i Sverige. Det är orimligt att vi skall ha mindre respekt för människors hälsa i andra länder än i vårt eget. Så till snuset. Jag skäms över att tillhöra riksdagen om den om en stund kommer att kräva att regeringen genom ett initiativ förhindrar att EG inför en lag som skyddar EGs invånare mot en klart hälsovådlig produkt. Jag har tidigare med visst vemod sett fram emot den dag då jag skall lämna riksdagen, eftersom jag inte ställer upp till nyval. Nu känns det skönt. Men än finns det förstås möjlighet för riksdagen att undvika att skämma ut sig. Jag vädjar till utskottets representanter att yrka avslag på utskottets hemställan under mom. 3. Här har det pågått EES-förhandlingar i nära två år och regeringen har inte en enda gång tagit initiativ för att förbättra EGs lagstiftning när det gäller skyddet av miljö, arbetsmiljö och produktsäkerhet. Tvärtom har vi regelbundet nåtts av rapporter från regeringen om nya eftergifter på dessa områden i harmoniseringens namn. Aldrig några reaktioner från jordbruksutskott när det gäller miljöfrågan, från näringsutskott när det gäller de sociala frågorna eller arbetsrätten, aldrig några reaktioner från näringsutskott eller socialutskott. Regelbundet har vi nåtts av propositioner som kräver att vi skall godkänna att svensk lag harmoniseras med EG. Aldrig någon opposition från riksdagsmajoriteten. Men så nås vi av nyheten om snusförbudet och då skall det vara motiverat med ett riksdagsinitiativ för första gången. Nu gäller det att få EG att undvika att skydda sina egna invånare mot en mycket ohälsosam och relativt snuskig ovana; en ovana som vi själva i stället hade all anledning att försöka minska i Sverige. Jag är ledsen att säga det. Jag hade inga överdrivna förväntningar på kvaliteten i de beslut som fattas i detta hus när jag kom hit 1988, men det förslag som här föreligger berövar mig alla illusioner. Till skammen hör också att vi har en industriministern som inte kan skilja på värn av människors hälsa och handelshinder. De uttalanden som industriministern gjorde den 26 april 1991 här i kammaren kommer definitivt att försvåra all lagstiftning som syftar till att införa försäljningshinder till skydd för människors liv och hälsa. Jag vill ställa en fråga till utskottsmajoriteten: Tror ni att EGs snusförbud har kommit till för att reta oss svenskar eller för att förbättra EGs handelsbalans, eller vilka motiv tror ni att kommissionen haft när man vill införa snusförbudet? Miljöpartiets attityd till EGs lagstiftning har alltid varit enkel: en snabb anpassning till EGs lagar när de är bättre än våra, men ingen anpassning nedåt till sämre lagar med mindre skydd för människor och miljö. Vi menar slutligen att vi i svensk lagstiftning alltid skall ha en strävan att ligga steget före EG på miljö-, hälso och socialområdena. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Näringsutskottet har i detta betänkande behandlat sex motioner om export av alkoholdrycker och tobaksvaror. Några motioner tar upp marknadsföringen av svenska alkoholdrycker utomlands. Som framgått av tidigare inlägg har det föranlett två reservationer. bl.a. att etiska riktlinjer skall utarbetas för den svenska marknadsföringen av alkoholdrycker i andra länder. Med detta krav slår man in öppna dörrar. På utskottets förslag beslöt riksdagen redan 1989 att Sverige skall verka för sådana regler inom I övrigt krävs ökade regleringar i ett svenskt företags exportverksamhet. Låt mig förundras något över att i varje fall folkpartiet står bakom en sådan uppfattning. Samma parti framhåller i alla andra sammanhang marknadens frihet och regleringars ondska. I reservation 2 vill miljöpartiet gå något längre i samma fråga. Utskottsmajoriteten anser att den ordning som gäller i dag är till fyllest, nämligen att det producentföretag som finns skall ha frihet att på eget ansvar utnyttja förekommande exportmöjligheter. I reservation 3, som folkpartiet, centern och miljöpartiet står bakom, tas Procordiakoncernens utlandsverksamhet på tobaksområdet upp. Här kritiseras företagets marknadsföringsmetoder starkt. Man accepterar inte att varje enskilt lands regler skall gälla på det här området. Även här krävs att staten utvecklar etiska riktlinjer för marknadsföringen utomlands. Utskottsmajoriteten konstaterar att Procordia självt har antagit etiska riktlinjer för sin egen marknadsföring. Att företag på detta sätt tar sitt eget ansvar är tillfredsställande. Däremot är det förvånande att reservanterna i stället vill ha stelbenta regleringar; något som man i andra sammanhang är stora motståndare till. I motionen N207 har jag tillsammans med Anita Modin tagit upp ett förslag som EG-kommissionen lagt i syfte att inom EG förbjuda en viss typ av rökfri tobak. Enligt den definition man gjort i förslaget skulle detta leda till att förbudet skulle gälla svenskt snus men inte andra snustyper som finns i de olika EG-länderna. Skillnaderna mellan de olika snustyperna är att det svenska är s.k. fuktigt snus som företrädesvis används i munnen, medan EG-snuset är torrt och används vid inandning. EG-kommissionen konstaterade att bruket av tobak utgör en allvarlig risk för folkhälsan. Det är en uppfattning som vi motionärer delar. Däremot tycker vi att det är litet märkligt att förbjuda något som utgör en mycket liten del av denna allvarliga risk. Ett förbud skulle tvärtemot leda till ett tekniskt handelshinder. Något som EG-kommissionen själv är motståndare till och som strider mot grundprincipen om ett fritt och öppet Europa. Med hänvisning till de olika snustypernas konsistens skulle man litet lättsinnigt kunna säga att Enligt vår uppfattning skulle ett förbud betraktas som en klar diskriminering av en särskild produkttyp inom en produktkategori. Nu har dock klokskapen i näringsutskottet handlat i enlighet med oss motionärer, och utskottet föreslår att regeringen skall verka mot den föreslagna diskrimineringen av svenskt snus inom 4 och 5 att riksdagen inte skall reagera på diskrimineringen av denna svenska produkt. Min tidigare förvåning över framför allt folkpartiets ställningstagande blir inte mindre av denna reservation. Folkpartiets reservation är faktiskt en hyllning till regleringars förträfflighet. Hur detta kan stämma överens med partiets avregleringsiver i andra sammanhang är för mig en gåta. Herr talman! Jag utgår från att kammarens klokskap är lika stor som näringsutskottets. Det är därför som jag med stor tillförsikt hemställer om kammarens bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Sven-Åke Nygårds påstår att folkpartiet liberalerna är för stelbenta regleringar. Det är inte fråga om några stelbenta regleringar. Det handlar om att man skall ha samma etiska inställning vid utlandsförsäljning som vid försäljning i Sverige. Orsaken till att vi har ett svenskt monopolsystem för försäljning av alkohol är just att alkoholen är en speciell vara som när den missbrukas orsakar stor skada både för den enskilde och för samhället. Att detta svenska monopolsystem finns godtar också vi som annars inte är anhängare av monopol. Man skall i denna speciella sociala fråga kunna bortse från vinstintresse och förhindra konsumtionshöjande marknadsföring. När det så gäller snuset, anser vi heller inte att det är fråga om några regleringar. Det är fråga om ett hälsovårdsarbete som pågår inom WHO. När Sverige i olika sammahang ställer sig bakom rekomendationer och resolutioner om att man i detta fall skall minska tobakskonsumtionen och förbjuda införsel av nya varor till områden där de tidigare inte har funnits, menar då Sverige inte allvar med detta enligt Sven-Åke Nygårds? Är det bara en gest rakt ut i luften? Vår reservation nr 4 är en mycket bra reservation. Eftersom jag tidigare inte yrkade bifall till den gör jag det nu. Här står klart och tydligt att folkpartiet liberalerna menar att EG inte skall bestämma över oss. Men vi kan inte hindra länderna inom EG att avstå från snus om de vill göra det. Detta har faktiskt ingenting med svenskt vatten att göra. De skador som detta förskräckliga snus gör i munnen har jag som tandläkare ofta sett. Jag kan egentligen inte tro att jag skulle stå här och försvara svenskt snus. Men man kan ändå inte tvinga människor i Sverige att sluta snusa. Det måste till en jättekampanj.
Herr talman! Det faktum att riksdagen tidigare har uttalat att Sverige internationellt skall verka för etiska regler för marknadsföring av alkohol understryker mycket tydligt det jag sade om dubbelmoral. Vi är från svensk sida beredda att omsätta detta i praktiken när alla andra har anslutit sig till den etik som vi vill verka för, men inte förr. Sverige kommer inte ensidigt att vidta några åtgärder trots att detta handlar om ett helägt statligt företag och att vi här i riksdagen har möjlighet att uttala oss i dessa frågor. Herr talman! Om all etik skulle bygga på samma förutsättningar, nämligen att etiken inte skulle tillämpas av någon förrän den omfattades av alla, skulle vi inte ha många etiska principer i denna värld. Detta understryker det jag sade om dubbelmoral.
Herr talman! Sven-Åke Nygårds talade om Vin & Sprit AB som ett producentföretag. Men i klarspråk är det svenska staten som bedriver försäljning genom sitt helägda bolag. Alla människor måste vara medvetna om att ingen annan än ägaren, svenska staten, är hundra procentigt ansvarig för vad detta bolag gör. Så långt spritexporten. Åke Nygårds. Tror Sven-Åke Nygårds att man inför detta förbud i EG, som man nu planerar att införa, för att förbättra sin handelsbalans, för att reta svenskarna eller för att skydda sina medborgares liv och hälsa? Jag ger Sven-Åke Nygårds de tre alternativen att välja mellan. Han kan gärna hitta på något fjärde alternativ, det skall bli intressant att höra. Jag tänker mig att detta är tre lämpliga alternativ för att svara på frågan. Fuktigt snus är vanligt här i landet, som Isa Halvarsson sade, och det ställer till med stora skador. Det framgår av betänkandet att det per gram eller kilo innehåller 10 000 gånger mer nitrosaminer än maximalt tillåtet värde för livsmedel. Detta går man ständigt och bär i munnen. Ur hälsosynpunkt är det alldeles klart att snus är en hälsovådlig produkt. Men det som gör mig så upprörd är att riksdagens första initiativ i fråga om EG-lagstiftningen gäller en sådan här struntfråga. Dessutom vädjar man till EG att strunta i skyddet av medmänniskornas hälsa. Jag vill än en gång säga, jag sade det förut i mitt anförande, att det är en skam om Sveriges riksdag fattar beslut om att göra en démarche till EG om att man skall ta bort en lagstiftning som syftar till att skydda medmänniskornas hälsa. Jag menar att vi tvärtom stegvis bör harmonisera oss till denna lagstiftning. Vi kommer ju att få undantagsregler och behöver inte omedelbart tvinga de stackars svenska snusarna att omedelbart upphöra med sina vanor. Men detta bör ske på sikt.
Herr talman! Isa Halvarsson talade om att man skall minska alkohol och tobakskonsumtionen. Vi är helt överens om att vi skall göra det. Men frågan är om vi skall göra det i företagsformen eller inte, det är vad det handlar om. Svenska företag måste följa de regler som man har i andra länder för försäljning av olika produkter. Lars Norberg är upprörd. Det kan man kanske vara om man inte gillar snus -- det gör inte heller jag -- men jag utgår ifrån att EG-kommissionens presentation av det här förslaget var seriöst menad. Lars Norberg ställde till mig frågan om jag trodde att EG-förbudet föreslagits för att reta oss svenskar. Det tror jag inte alls, utan det är säkert seriöst menat. Men skulle man genomföra det, blir det ett tekniskt handelshinder. Det handlar inte om huruvida man blir upprörd över snus, huruvida man tycker illa om snus eller vad man nu anför, utan näringsutskottet vill med sitt förslag avstyra ett handelshinder.
Herr talman! Också jag vill poängtera för Sven Åke Nygårds att det handlar om hur företagen skall agera. Vi menar att de skall agera på samma sätt utomlands som de gör hemma. De klarar sig ju hemma.
Herr talman! Självfallet är det fråga om ett handelshinder från EGs sida, och jag tycker att man skall ha rätt att ha handelshinder när det gäller att skydda människors liv och hälsa. Jag tycker också att de enskilda länderna skall ha rätt till socialklausuler som hindrar social dumpning och till miljöklausuler som skyddar landet från att utsättas för otillbörlig miljöförstöring. Jag trodde att det var allmänt accepterat att länderna har en viss rätt till självförsvar, för sina medborgares liv och hälsa, för sin natur och för arbetsförhållandena, så att social dumpning kan motverkas.

Herr talman! Nu skall vi inte längre vara kyrkobokförda eller mantalsskrivna utan vi skall i stället enbart vara folkbokförda. Detta att mantalsskrivningsbegreppet avskaffas är ett av de förslag som den nya lagen om folkbokföring innebär. Låt mig dock först och främst än en gång klargöra att moderata samlingspartiet från början gick emot riksdagsbeslutet att beröva kyrkan folkbokföringen. Enligt vår uppfattning blev reformen dyr, servicen sämre och kompetensen hos de nuvarande handläggarna av folkbokföringsärenden dåligt tillvaratagen. Någon tillfredsställande utredning föregick heller inte propositionen, och kyrkomötets negativa inställning struntade man i. Att vi dock inte nu yrkar på att upphäva det tidigare riksdagsbeslutet beror på att förberedelserna nu avancerat så långt att en ändring så här i elfte timmen ter sig orealistisk. Huvudmannaskapet för folkbokföringen övergår som bekant om en månad till skatteförvaltningen. Däremot finns det fortfarande tid och möjligheter att göra förbättringar i det framtida folkbokföringssystemet. I likhet med datainspektionen anser vi att verksamheten med folkbokföringen skall hållas strikt åtskild från skatteförvaltningen i övrigt. Enligt riksdagsbeslutet skall de allmänna försäkringskassorna i begränsad omfattning medverka i folkbokföringens arbete. Enligt vår uppfattning hade de nuvarande pastorsexpeditionerna varit bättre skickade att sköta denna medverkan. Närheten till människorna och den redan existerande kompetensen är två fullgoda skäl för att pröva denna möjlighet. I likhet med vissa remissinstanser tycker vi att det är onödigt och olämpligt att de lokala folkbokföringsregistren skall kompletteras med ett centralt register. ADB i all ära, men varför skall man tillskapa ett nytt register som inte oundgängligen är nödvändigt för att hantera verksamheten? Det går bra att stödja sig på redan existerande centrala register. Med tanke på ADB-hanteringen och på att skattemyndigheten nu skall hantera folkbokföringen kan det finnas anledning att se över den lagstiftning som reglerar sekretesskyddet i folkbokföringen. En annan fråga som rör rättssäkerheten är att riksskatteverket enligt propositionen skall överta de uppgifter som det allmänna ombudet har i folkbokföringsmål enligt nuvarande regler. Vi anser att den nuvarande ordningen är bättre, eftersom ett allmänt ombud kan betraktas som mer fristående från skattemyndigheten. Man har här inte tagit hänsyn till att 1983 års folkbokföringskommitté föreslog inrättandet av regionala allmänna ombud för folkbokföringen. Enligt ett förslag i budgetpropositionen som redan godkänts av riksdagen minskar statsbidragen till kyrkofonden med 140 milj.kr. Skälet härför är att skattereformens och folkbokföringens budgetmässiga effekter skall neutraliseras. I en reservation tillsammans med centern anser vi det inte rimligt att pastorsexpeditionerna skall bära hela kostnadsansvaret för kyrkobokföringsarkiven i väntan på att de skall tas om hand av landsarkiven. Kyrkan bör självfallet ha ekonomisk gottgörelse för arkivvården och staten ta det fulla kostnadsansvaret. De krav på förbättringar av skilda slag som jag här har redogjort för är redovisade i de reservationer som de tre moderata ledamöterna i utskottet står bakom, men jag yrkar bifall blott till reservationerna 7 och 12.

Herr talman! Svenska kyrkan har genom århundradena ansvaret för folkbokföringen i vårt land. Det har skett på ett sådant sätt att vi har ur historiska och kulturhistoriska synpunkter synnerligen värdefullt material om våra förfäder och de förhållanden de levde under. Vad gäller nutida förhållanden kan vi fastslå att kyrkan sköter folkbokföringen mycket väl och på ett korrekt sätt inom ramen för rimliga kostnader. Trots detta beslöt 1987 en riksdagsmajoritet bestående av socialdemokraterna, folkpartiet och vpk att ansvaret för folkbokföringen skulle överföras från kyrkan, alltså från pastorsämbetena, till skattemyndigheterna. Det var ett principbeslut som centerpartiet motsatte sig, eftersom vi ansåg att det väl fungerande systemet med folkbokföring i kyrkans regi skulle bestå. Det bör även erinras att kyrkomötet uttalat sig för att kyrkan skulle få fortsätta att ha ansvaret för folkbokföringen. Riksdagsbeslutet stred alltså mot kyrkomötets uttalande och fattades dessutom utan att det föregåtts av det genomgripande utredningsarbete som brukar prägla reformer i vårt land. Först efter det anmärkningsvärda riksdagsbeslutet tillsattes en organisationskommitté för folkbokföringen för att förbereda den närmare utformningen av omorganisationen. Centerpartiet har sedan 1987 vid upprepade tillfällen yrkat på att det märkliga och ofullständigt förberedda riksdagsbeslutet skulle upphävas. Men den liberal-socialistiska majoritet som hade fattat beslutet 1987 har avvisat varje förslag om upphävande av principbeslutet. Under årets allmänna motionstid väckte vi en partimotion med krav på dels uttalande för bevarande av de nuvarande relationerna mellan kyrka och stat, dels upphävande av principbeslutet från 1987. I anledning av regeringens förslag till ny folkbokföringslag tog vi upp det senare kravet också i en kommittémotion. I föreliggande betänkande om folkbokföringslagen behandlas dessa båda motioner. Med anledning av de båda motionerna har centern reserverat sig för ett upphävande av principbeslutet. Eftersom det är en stor och viktig fråga både historiskt, organisatoriskt och ekonomiskt vill jag ytterligare något motivera vårt ställningstagande och ange en rad, som vi ser det, goda skäl till att folkbokföringen bör kvarstanna i krykans regi. Svenska kyrkan har hög kompetens och lång erfarenhet av denna del av folkbokföringen. Det nuvarande systemet är decentraliserat till ca 1 100 pastorsexpeditioner, och det ger därför god service till medborgarna. Detta skall jämföras med att merparten av kyrkobokföringen nu är tänkt att övertas av ett hundratal lokala skattekontor. Till detta kommer att det hittillsvarande systemet ger arbetstillfällen i många sysselsättningssvaga orter och att det är mindre sårbart och mindre integritetskänsligt än ett mer centraliserat system. De initiala kostnaderna för en omorganisation är höga och de löpande kostnaderna för den samlade bokföringen ökar kraftigt i förhållande till ett bibehållande av ansvaret i kyrkans regi. I ett läge då regeringen föreslår neddragningar av den statliga administrationen är det desto märkligare att man på detta sätt vill tillskapa en ny centraliserad byråkrati i statlig regi. Herr talman! I reservation 1 yrkar vi att principbeslutet som tidigare fattats skall upphävas. Samtidigt skall riksdagen ge regeringen i uppdrag att förhandla med svenska kyrkan om att de i fortsättningen skall handha folkbokföringen. Jag yrkar bifall till reservation 1. Utöver frågan om huvudmannaskapet för folkbokföring vill jag även beröra några andra frågor som behandlas i betänkandet. Dessa frågor har lett till ytterligare sex reservationer från centern. Jag kommer inte att yrka bifall till dessa, men jag vill kort beröra några av spörsmålen. Från centerhåll har vi i olika sammanhang begärt reformer för att stärka rättstryggheten i bl.a. taxeringsprocessen. I reservation 6 behandlas en närliggande fråga. Där avvisar vi tillsammans med moderaterna förslaget om att riksskatteverket övertar det allmänna ombudets uppgifter. Vi anser att ordningen med allmänt ombud är betydligt bättre ur rättssäkerhetssynpunkt eftersom ombudet är fristående från skattemyndigheterna. Det gäller även folkbokföringsmålen, och vi erinrar om att även den tillsammans med moderaterna -- begär vi att pastoraten skall få ekonomisk ersättning för den tid de får fortsätta att ta ansvar för arkiven. I reservation 9 tar vi upp frågan om vikten av att landsarkiven kan ta över kyrkobokföringsarkiven vid exempelvis pastoratsregleringar då vissa pastorsexpeditioner upphör eller avyttrar lokaler. I reservation 10 begär vi att riksdagen skall uttala sig för en församlingsregisterlag i huvudsak enligt svenska kyrkans centralstyrelses förslag. Om nu skattemyndigheterna kommer att överta ansvaret för folkbokföringen, är det väsentligt att folkbokföringen hålls åtskillt från skattekontorets arbete i övrigt. I reservation 11 tar vi upp detta krav, som överensstämmer med vad datainspektionen framhållit i ett remissyttrande över betänkandet med förslag till lag om folkbokföringsregister. Herr talman! I reservation 12 motsätter vi oss ett inrättande av ett nytt centralt referensregister för folkbokföringen. Enligt vår mening är det möjligt att i stället använda det centrala skatteregister som byggs upp med uppgifter från de nuvarande länsregistren inom folkbokföringen.

Herr talman! Från vänsterpartiets sida står vi i huvudsak bakom värderingarna som har gjorts från skatteutskottets sida i skatteutskottets betänkande nr 28. Det finns några särskilt positiva punkter. Det gäller de lagändringar som har gjorts som gör att förföljda kvinnor har bättre möjligheter att skydda sig med hjälp av byte av personnummer. Vi har också gjort en positiv notering av en restriktivare användning av personnummer och möjligheter att ta del av personregister för reklamförsändelse etc. Motiven för att vi står bakom de övriga värderingar som utskottet har gjort kommer Marianne Andersson i Gislaved naturligtvis att redogöra för. Jag vill inte uppehålla mig vid det. Herr talman! Jag vill bara på en enda punkt säga några ord. Det gäller en motion väckt av ledamoten Hugo Hegeland, motion Sk65. Han har där tagit upp kommunernas möjligheter att överklaga felaktiga folkbokföringar. Här har skatteutskottet sagt att kommunerna har möjlighet att överklaga. Motionären menar att denna möjlighet är alltför svag och skyddad. Konstitutionsutskottet har yttrat sig i frågan och sagt att det finns en möjlighet. Men när man läser konstitutionsutskottets yttrande på s. 108 i betänkandet ser man tydligt att kommunens ställning försvagas. Det är inte bra. En felaktig folkbokföring kan leda till rättsförluster och utgöra en möjlighet för vissa individer att tillskansa sig förmåner, rättigheter som de ej borde komma i åtnjutande av. Naturligtvis skall individen ha sina rättigheter tillgodosedda som samhället erbjuder. Men den skall heller icke ha mer än vad den skall ha och icke kunna tillskansa sig förturer, bidrag osv. tack vare en felaktig folkbokföring. Herr talman! Jag har därför reserverat mig tillsammans med motionären. Jag yrkar bifall till reservation 5. Frågan gäller om kommunen skall ha tre veckor på sig. Det ger kommunen ingen möjlighet alls, eftersom kommunen inte får någon underrättelse om den nya folkbokföringen. Då kan inte heller kommunen utnyttja möjligheterna under denna treveckorsperiod. I reservationen anges att regeringen borde återkomma med ett förslag som löser problemet. Vi föreslår i reservationen, som en provisorisk åtgärd, att den tidsmässiga begränsningen för att anföra besvär för kommunen skall slopas. Jag menar att det är en rimlig åtgärd från riksdagens sida. Jag ser på talarlistan att Hugo Hegeland är anmäld. Han kommer säkert mer vältaligt att utveckla ståndpunkter för denna reservation.

Herr talman! När riksdagen den 28 oktober 1987, således före miljöpartiets tid i riksdagen, beslutade riva den fungerande folkbokföringen, var det inte bara fråga om en administrativ klåfingrighet. Det var också ett kulturellt nidingsdåd vars konsekvenser man ännu inte har förstått vidden av. Risken är uppenbar att vi förlorar de historiska spåren av landets ofta naturgivna indelning i socknar eller församlingar. Centraliseringen och anonymiseringen av folkbokföringen är dess värre bara en del av en nedbrytningsprocess. Man är i färd med att riva ned den politiska arkitekturen, det civila samhällets struktur och gestalt. Många kunniga och erfarna politiker tycks inte förstå vad det är man håller på med. Förstärkningen av statens länsstyrelser sker i stället för att skapa regionalt självstyre. Det sker i en tid då man ute i Europa talar alltmer om regionernas roll och betydelse. EG-anslutningen sker på storkapitalets villkor och har bara en ytlig folklig förankring. Den här nedbrytningsprocessen tjänar bara ett syfte, nämligen att centralisera makt och beslut så att de starka kapitalkrafterna, som uppträder allt anonymare och längre från människorna, lättare skall kunna påverka, för att inte säga styra, dessa beslut. Jag vet inte om maktens politiska hantlangare förstår att man bryter sönder den civila politiska strukturen. Vi i miljöpartiet vill i alla händelser inte delta i denna process, och jag vill göra vad jag kan för att allt fler skall få upp ögonen för vad det är som håller på att ske. Vi har sedan urminnes tider samlats i socknar i detta land. Landet har i grunden kvar indelningen i socknar eller församlingar. Att dessa församlingar bara rent statskyrkliga tycks ha kvar sin betydelse, vid sidan om uppgiften med folkbokföringen, förringar inte deras värde som en av samhällets kulturhistoriska och miljömässiga byggbitar. Jag vill avvisa folkbokföringsfrågans koppling till religionsfrihetliga spörsmål. Grubblerier kring kyrkans och religionens roll hör inte hemma i detta perspektiv. Jag har dessutom den erfarenheten att pastorsexpeditionernas personal sköter folkbokföringen med en neutralitet, värdighet och serviceanda som säkert blir svår att återskapa hos skatteindrivarna. Datainspektionen har lämnat mycket allvarlig kritik mot hela förslaget och ber oss observera att länsskattemyndigheten blir registeransvarig för alla lokala folkbokföringsregister i hela länet. Datainspektionen säger: ''Kommitténs förslag innebär således att det kommer att ske en enorm ansamling av personuppgifter på ADB-medium hos Detta skall jämföras med dagens förhållande där folkbokföringen är decentraliserad till i huvudsak 1 400 pastorsexpeditioner. En sådan koncentration av uppgifter på ADB-medium innebär betydande risker från integritetssynpunkt.'' Statsrådet Åsbrink har inte bemödat sig om att bemöta kritiken, som framkom redan när vi diskuterade detta i kammaren i december, utan han påstår helt frankt att verksamheten kommer att bedrivas lokalt. I själva verket kommer verksamheten att koncentreras till ett sjuttiotal skattekontor i hela landet. Det kallar inte jag en lokal hantering. anställda för folkbokföringen. Nästan samtliga dessa är deltidsanställda kvinnor i medelåldern och boende på orten. De har en unik kompetens som nu riskerar att splittras. Många har blivit lovade anställningar vid de nya skattekontoren, där de så småningom även kan tvingas handlägga skatteärenden. Villkoren för att kvinnorna i denna lojala och trogna yrkeskår skall kunna flytta med är närmast absurda ur regionala, miljö och arbetsmarknadsmässiga aspekter. Pastorsexpeditionerna i exempelvis Idre och Pajala församlingar ligger 20--25 mil från de nya skattekontoren i Mora resp. Haparanda. När folkbokföringen flyttar från Östhammar till Uppsala, tvingas den eller de som vill hänga med till tre timmars pendling varje dag eller femton timmar per vecka, när de nu kanske bara har en kvart till arbetet på cykel eller så. Det hela är en brutal indragning av de mest decentraliserade offentliga tjänsterna i landet. Folkbokföringen sker fortfarande manuellt på nästan samtliga pastorsexpeditioner. Oavsett om detta en verklig nackdel eller bara en inbillad otidsenlighet, kan datoriseringen självfallet genomföras även med bibehållande av en lokal organisation. Det är för övrigt en av huvudpoängerna i datorkommunikation. Så till statens försäljning av adressuppgifter. Den sker ju genom statens person och adressregister, Centraliseringen av folkbokföringen har bl.a. motiverats med denna krämaruppgift. Man påpekar att SPAR på ett helt annat sätt kommer att kunna förse en beställare av adresser med relevanta uppgifter för reklamändamål etc. Vi motsätter oss denna utveckling bestämt och har därför föreslagit en ändring av datalagen. Ytterligare ett motiv för centralisering av folkbokföringen har varit möjligheten att enklare bedriva släktforskning vid landsarkiven, dit allt arkivmaterial skall förpassas under en tioårsperiod. Men landsarkiven har ingen kapacitet eller beredskap för att ta emot materialet. Samtidigt bryts de rent fysiska banden med den bygd som ändå torde vara en levande del av släktforskningen. Forskningsargumentet är därför mycket svagt. Herr talman! Vi vill avbryta förberedelserna för nedbrytningen av folkbokföringens organisation. Vi anser att pastorsexpeditionerna även fortsättningsvis kan sköta folkbokföringen. De religionsfrihetliga knutar som jag nämnde och som eventuellt kan hittas kan man nog klara av att lösa. Skulle detta inte accepteras, tycker vi ändå i likhet med datainspektionen att en ny lokal folkbokföringsmyndighet borde inrättas. Detta kan väl ske genom en formell delning av pastorsexpeditionerna och enklast bara med nya skyltar i entrén. Enligt uppgift ligger förberedelserna för den här reformen mycket illa till för att den över huvud taget skall kunna genomföras vid halvårsskiftet. Vi anser därför att man åtminstone borde uppskjuta reformen. Jag vill innan jag slutar fråga Marianne Andersson i Gislaved, om hon känner till hur förberedelserna för den här förändringen ligger till numera. När vi diskuterade detta timmarna före juluppehållet, hade hon på samma fråga från mig svaret: Ja, hemma i mitt län har de köpt en dator, har jag förstått. Jag hoppas att det har köpts in fler datorer och att Marianne Andersson har fler upplysningar att komma med i den här frågan. Förstör inte allt vi har. Försök att bygga vidare på det som ändå fungerar i en orolig tid och värld. Se till den nära service som vi fortfarande kan få när vi behöver ett personbevis eller annan hjälp från folkbokföringen. Att vi dessutom borde förankra oss bättre lokalt i alla livets och samhällets frågor, gör ju inte vår plädering här svagare. Jag yrkar, herr talman, bifall till vår reservation 2. Det är vår huvudreservation. Jag yrkar också bifall till reservation 4, där vi avråder från en lagstiftning som ålägger en fastighetsägare att lämna upplysningar om sina hyresgäster. En sådan förändring av lagen finner vi helt förkastlig. Vi vill slutligen också bifalla reservation 13, om stopp för försäljningen av personuppgifter från folkbokföringsregister, som jag var inne på.

Herr talman! Kjell Dahlström tog verkligen till storsläggan och talade om nidingsdåd. Jag har själv inte uttryckt mig så drastiskt. Men man kan då fråga sig varför miljöpartiet inte velat göra det bästa möjliga av situationen och följt med oss i de många reservationer vi har, i akt och mening att åstadkomma förbättringar. Det gäller reservation 6 om allmänt ombud, där vi inte tycker att riksskatteverket är lämpligt. Det gäller reservation 7, där vi tycker att pastorsexpeditionerna hellre än försäkringskassorna skall medverka i folkbokföringen. Det gäller reservation 8 om förvaring av kyrkobokföringsarkiven. Det gäller reservation 11 om vikten av att skilja folkbokföringen från skatteförvaltningen. Det gäller slutligen också reservation 12, där vi går emot ett centralt referensregister. Man kan alltså ställa frågan: Varför vill inte miljöpartiet stödja dessa idéer?
Herr talman! Jag får kvittera frågan och undra varför moderaterna inte kan stödja ett avbrytande av nidingsdådet. Jag tror att Knut Wachtmeister och många andra moderater egentligen håller med oss om att det är ett nidingsdåd mot den svenska civila strukturen som alla människor förstår men som nu blir mera obegriplig. Att det ligger en del i moderaternas reservationer, skall jag gärna tillstå. Men vi tycker att det är halvmesyrer, och vi har i den situation som nu råder inte velat tillstyrka dem. Ett bra sätt vore att ''utväxla reservationer''. Det kan vi fortsätta att diskutera.
Herr talman! Jag fick frågan varför vi moderater inte stöder yrkandet om att stoppa hela förändringen av verksamheten och återgå till den tidigare ordningen. Det framgick ju av mitt inledningsanförande att vi var emot det beslut som fattades 1987 men att det nu har avancerat så långt -- det är bara en månad kvar till övertagandet -- att det skulle göra ont värre om vi försökte avbryta helt och hållet.
Herr talman! Till det vill jag tillägga att det skall bli intressant att höra av Marianne Andersson i Gislaved nu i vad mån det har gjorts tillräckliga förberedelser för att verkligen genomföra omläggningen vid halvårsskiftet. Jag tror inte det, och jag är inte säker på att Marianne Andersson kan ge något svar heller. Men låt oss lyssna!

Herr talman! Så är då omorganisationen av folkbokföringen än en gång uppe till debatt i kammaren. Det var i oktober 1987 som riksdagen beslutade att sätta i gång arbetet med att organisera om folkbokföringen. Beslutet innebar att folkbokföringen skulle föras över från pastorsexpeditionerna till de lokala skattekontoren. Det fanns brister och behov av rationalisering, ansåg man. Framför allt ville man ha en rak och enhetlig organisation. ADB skulle införas som ett hjälpmedel i folkbokföringsarbetet. Beslutet innefattade att det skall finnas ett lokalt folkbokföringsregister, som det lokala skattekontoret har ansvar för, och ett centralt register. I det centrala registret skall det enbart finnas begränsade uppgifter. Vi har tidigare här i riksdagen ställt oss bakom att försäkringskassan skall medverka i folkbokföringsarbetet, bl.a. genom att lämna information till allmänheten, tillhandahålla blanketter och hjälpa enskilda att fylla i blanketterna eller kontrollera att dessa är rätt ifyllda. Den proposition som vi i dag har att ta ställning till innebär att de allmänna försäkringskassorna liksom skattemyndigheterna skall ta emot anmälningar förutom om flyttning också om namn och gemensam vårdnad samt ansökningar om hindersprövning. Men det är alltid de lokala skattekontoren som gör prövningen. Det har varit många debatter här i kammaren i detta ämne. Bl.a. innan beslutet om omorganisationen fattades, men också när beslut om de olika delbetänkandena har fattats. Förhoppningsvis är vi nu framme vid det slutliga beslutet om omorganisationen. I dag skall vi alltså ta ställning till en ny folkbokföringslag. I den lagen kommer bl.a. begreppen kyrkobokföring och mantalsskrivning att ersättas med begreppet folkbokföring. Folkbokföring är ett mycket demokratiskt ord. Detta gäller då den löpande registreringen av befolkningens identitet, bosättnings och familjeförhållanden. Mantalsskrivningsförfarandet föreslås bli avskaffat den 1 januari 1992 och bosättningsbegreppet moderniseras och förenklas. I betänkandet föreslås även att en särskild lag inrättas som ger möjlighet för en person som är utsatt för allvarligt hot att efter prövning av domstol registreras med fingerade personuppgifter. Vidare innehåller lagförslaget bestämmelser som hindrar att uppgifter i folkbokföringen missbrukas i syfte att leta rätt på en person för att hota eller förfölja densamme. Det föreslås också att pastorer skall sköta kyrkobokföringsarkiven till dess att de kan tas om hand av landsarkiven. Dessutom föreslås att pastoraten skall ha det ekonomiska ansvaret för arkivvården. Det är ingen ändring av dagsläget vad gäller den ekonomiska delen, eftersom församlingsskatteuttaget grundar sig på det faktum att man skall ta hand om detta. Det är över 60 lagar som vi nu måste ändra på som en följd av det beslut vi skall fatta här i kammaren i dag. De flesta förändringar som skall göras är följdändringar av att vi byter ut begreppen mantalsskrivning, pastorsämbete och kyrkobokförd. När skatteutskottet behandlade den här propositionen om förslaget till ny folkbokföringslag ställde sig majoriteten bakom de mesta i förslaget. Skatteutskottet har dock ändrat på en punkt i propositionen. Det gäller bostadsbegreppet för statsråd, politiskt tillsatta tjänstemän, politiskt sakkunniga, kommittéledamöter och av riksdagen särskilt tillkallade uppdragstagare. Skatteutskottet anser att det inte skall vara några skillnader där utan att de skall jämställas med riksdagsledamöterna. Det har fogats ett antal reservationer till betänkandet. Jag tänkte kommentera några av dem, bl.a. centerns och miljöpartiets förslag att beslutet om överföring av folkbokföringen från pastorsexpeditionerna till skattekontoren skall rivas upp. Jag har litet svårt att tro att man menar allvar med dessa reservationer. Jag vet att man på riksskatteverket arbetar för högtryck för att få arbetet klart till den 1 juli. När jag talade med dem i förra veckan var de helt övertygade om att de skulle ha allting registrerat och kunna köra i gång det. Jag vet inte riktigt var Kjell Dahlström har fått sina uppgifter ifrån. Jag tycker att det skulle vara ganska ansvarslöst att nu, när vi kommit så långt i arbetet, avbryta det hela både med tanke på de pengar det kostar, men framför allt med tanke på det arbete som många människor har lagt ner för att föra över uppgifterna från pastorsexpeditionerna. Miljöpartiet har också en reservation där man anser att det är kränkande att en fastighetsägare, efter förfrågan från lokala skattekontoret, har skyldighet att uppge vilka som bor i lägenheterna i fastigheten. Bl.a. konstitutionsutskottet har yttrat sig i denna fråga, och man anser att förslaget innebär en begränsning av hur det är i dagsläget när det gäller uppgiftsskyldighet. I dag är man skyldig att fortlöpande lämna information om vilka människor man har boende hos sig. Därför förstår jag inte riktigt miljöpartiets reservation på den här punkten. Moderaterna tar i en reservation upp frågan om att kyrkan i stället för försäkringskassan bör ta del i folkbokföringsarbetet. Det är ju fortfarande så att man vid vigsel kan göra anmälan om namnändring till vigselförättaren. Vid dop kan man göra anmälan om förnamn till dopförättaren. Detta gäller inom svenska kyrkan. Att kyrkan därutöver skulle medverka i folkbokföringsarbetet har vi ju diskuterat tidigare här i riksdagen och avvisat med den motiveringen att en organisation med flera olika förvaltningar skulle innebära fler nackdelar än fördelar. Miljöpartiet har också i en reservation tagit upp frågan om försäljning av personuppgifter från folkbokföringsregistret. Jag tycker också att det är viktigt att man bevakar detta så att man inte kan sälja en mängd uppgifter. Det är kränkande ur integritetssynpunkt. KU har i ett betänkande, 1990/91:KU11, föreslagit en skärpning av den här lagen så att man inte skall kunna försälja några uppgifter annat än om det sker enligt lag, förordning eller särskilt beslut av regeringen. När det gäller detta med kommuners överklagande vill jag säga till Lars Bäckström att, som jag förstår det hela, kan kommunerna uppmana skattekontoren att kontrollera mantalsskrivningen om man tycker att det är någonting skumt med det hela. På det sättet kan man få en ändring. Herr talman! Med detta vill jag avslutningsvis yrka bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Marianne Andersson i Gislaved ställde en fråga, den var väl kanske något retorisk, om reservanterna, dvs. centern, menar allvar. Jag tror att hon syftade på reservation 1. Ja, vi menar allvar med att man skall avbryta det arbete som har inletts för att flytta över folkbokföringen. Jag vill fråga Marianne Andersson varför man skall ändra ett väl fungerande system. Detta system har fungerat historiskt och fungerar i nutid. Med den moderna tekniken som vi har, har vi ökade möjligheter att ha ett väl decentraliserat system. Varför skall man ändra på det? Varför skall vi införa ett system som blir dyrare att driva? Marianne Andersson sade att det var ansvarslöst att avbryta nu, eftersom så mycket pengar hade nedlagts. Då vill jag säga att om det har fattats ett felaktigt beslut är det ansvarslöst att inte upphäva det beslutet. Detta är ett långsiktigt beslut. Vi bryter en månghundraårig tradition. Om nu en majoritet kunde byggas upp kring detta 1987 av skäl som jag har svårt att förstå, fast jag var med i riksdagen då, inser jag att det var ett misstag och utnyttjar det här tillfället för att få det upphävt. Om vi ser på dessa arbetstillfällen så är ju detta en synnerligen decentraliserad verksamhet som har framhållits av Kjell Dahlström. Jag tror att även socialdemokraterna påstår sig vara med i arbetet för att hela Sverige skall leva. Vi har pastorsexpeditioner runt om i vårt land med framför allt kvinnor som handhar detta arbete. Det är värdefulla sysselsättningstillfällen i dessa bygder som utskottsmajoriteten nu medvetet drar in till centralorten. Jag kan ta exempel från Medelpad, det landskap som jag känner bäst. Där har vi en lokal skattemyndighet och bortåt 20 pastorexpeditioner spridda runt om i landskapet. Sedan uppehöll sig Marianne Andersson mycket vid en beskrivning av det hela. Jag har ingen anledning att kommentera den delen, utan jag hoppas få svar på de frågor som jag har ställt. Varför ändrar man ett fungerande system? Varför inför man ett system som kostar mer? Varför är man inte beredd att upphäva ett beslut som har blivit felaktigt? Varför berövar man medvetet landsbygden runt om i vårt land så värdefulla arbetstillfällen framför allt för kvinnor?

Herr talman! Låt mig först kommentera Marianne Anderssons i Gislaved kommentar till vår reservation om fastighetsägares uppgiftsskyldighet. Det är riktigt som hon säger att det finns en viss sådan uppgiftsskyldighet hos fastighetsägare i dag. Men det regleras ytterligare i den här lagen. Jag tycker att det är en mycket dålig ursäkt att bara för att fastighetsägare har en viss uppgiftsskyldighet i dag, skall vi acceptera att man ytterligare reglerar detta. Vi vill över huvud taget inte ha det ordnat på det viset. Vi tycker helt enkelt att det är integritetskränkande. Människor kan ha mycket känsliga förhållanden när det gäller hyressättning, närboende och allt möjligt. Vi menar precis som centern allvar när vi säger att vi vill avbryta nidingsdådet att dra in pastorsexpeditionernas folkbokföringsservice. Marianne Andersson säger att hon har talat med riksskatteverket som uppenbarligen har sagt att man i god tid klarar av det som skall göras. Jag betraktar den uppgiften som seriös, men jag uppfattar ändå att det gäller de datortekniska och personalmässiga förändringarna. Marianne Andersson är tyvärr ensam kvinna i den här debatten. Jag vill fråga hur det har gått för alla de kvinnor som tvingas sluta sina bostadsnära anställningar i byar och mindre församlingar långt ute på landsbygden. Har inte Marianne Andersson någon medkänsla för dem? Hur många av dessa kvinnor har gladeligen tagit anställning på de centraliserade skattemyndighetskontoren? Det vore intressant att få veta om Marianne Andersson har några uppgifter om den saken. Jag tycker att dessa kvinnors situation ingår i hela reformens negativa kranskärl. En tredje sak gäller allt arkivmaterial. Man har satt denna reform i sjön utan att ta hänsyn till allt arkivmaterial som skall in till landsarkiven. Detta framgår också av framför allt moderata och centerpartistiska reservationer. Hur skall för övrigt detta material få plats på landsarkiven? Det finns ingen beredskap för detta, något som man över huvud taget inte tänkte på när reformen knäsattes. Avslutningsvis, fru talman, skall jag i likhet med Martin Olsson säga något om situationen i Medelpad. I miljöpartiets tidning Alternativet fanns för någon månad sedan införd en alldeles utmärkt artikel om prästen i Liden som vägrar att lämna ut arkivmaterial och olika uppgifter från församlingen. Jag hejar på honom.
Fru talman! Marianne Andersson kommenterade märkligt nog bara en av de reservationer som jag redogjorde för. Det kan tyckas egendomligt eftersom hon representerar majoriteten i utskottet. Hennes kommentarer gällde reservation 7 om försäkringskassornas medverkan i folkbokföringsarbetet. Hon sade bl.a. att pastorsexpeditionerna ändå skulle vara med i bilden när vigslar och annat registrerades. Hon menade att det var organisatoriskt felaktigt att sköta sådant på två håll. Men då har hon missuppfattat det hela. I vår motion, som återspeglas i reservation 7, säger vi att försäkringskassorna skall ersättas av pastorsexpeditionerna i arbetet med folkbokföring. På det viset samlas allt på pastorsexpeditionerna, och det blir inget dubbelarbete. Marianne Andersson måste således ha missuppfattat vår reservation.
Fru talman! Marianne Andersson sade att kommunerna i alla fall har en informell möjlighet att åtgärda saken, ''om något skumt kan misstänkas''. Det är sant. Denna informella möjlighet har funnits och kommer naturligtvis att finnas kvar. Men det är inte det som reservationen i fråga, vilken jag har skrivit under, handlar om. Den handlar i stället om den formella rätten, som inte får någon reell innebörd i och med denna treveckorsperiod för överklagning. Kommunerna kommer oftast inte att veta om att folkbokföringen är ändrad under den tid som de har på sig att överklaga. Den formella rätten att överklaga blir då helt meningslös. Med det systemet kan man helt och hållet ta bort rätten att överklaga, eftersom den inte har någon som helst praktisk innebörd. Att ha lagregler och lagutrymmen som aldrig kan tillämpas är inte bra i lagstiftningssammanhang. Därför bör frågan ses över. Det är inte säkert att den lösning som anges i reservationen alltid bör gälla, men den bör kunna tillämpas som ett provisorium. Det här är mycket viktigt. Speciellt i storstadsregionerna med så många människor är rörligheten stor. Man kan vinna mycket privatekonomiskt på att så att säga skenskriva sig. Det kan handla om att tillskansa sig bidrag eller andra förmåner från det allmänna, barnomsorgsbidrag, bostadsbidrag etc. När någon gynnas med orätt missgynnas alltid någon annan med orätt. Det är inte bra i ett samhälle som vårt. Det leder till kritik mot det allmänna för misshushållning med allmänna medel. Det är något som aldrig bör ske. Man kan tillåta sig att misshushålla med sina egna penningar men aldrig med andras. Det är en grundprincip i politiken. Därför måste kommunerna snabbt få möjlighet att utöva den formella rätten att överklaga folkbokföringen.
Fru talman! Det var en avvägning som gjordes när den enskilde gavs rätt att få veta när han eller hon blev folkbokförd. Det fick komma före kommunernas möjligheter att överklaga. Jag tycker också att vi skall sätta den enskilde främst. Jag kan förstå att motståndarna till omorganisationsförslaget tycker att det är ett dåligt förslag. Men vi måste ändå visa respekt för de demokratiska beslut som har fattats i denna kammare. Det är många kvinnor som har fått halvtids resp. heltidsjobb i och med denna omorganisation. Jag tycker det är bra att kvinnor kan försörja sig på sin egen lön och inte behöver leva på makens.
Fru talman! Marianne Anderssons sätt att utnyttja sin repliktid på tre minuter var anmärkningsvärt. Frågan om de berörda kvinnornas sysselsättning var nästan det enda hon nämnde i repliken. I den mån dessa kvinnor har fått arbete, så ligger arbetsplatsen i många fall synnerligen långt från hemorten. Därmed minskar möjligheterna för många kvinnor att ta arbetet. Den situationen utgör alltså inget försvar för den reform som majoriteten nu vill genomföra. Om det, Marianne Andersson, fattas ett beslut som visar sig felaktigt, måste man ha kurage att upphäva det. Hur skulle det gå om vi aldrig kritiskt granskade en gång fattade beslut? Jag fick inga som helst svar på de frågor som jag försynt försökte ställa för att få förklarat varför socialdemokraterna med stöd av vissa partier driver dessa frågor. Låt mig komplettera med ytterligare en fråga: Varför driver socialdemokraterna nu igenom detta beslut samtidigt som man i kompletteringspropositionen och i andra sammanhang lägger fram förslag om vikten av att begränsa den statliga byråkratin? Här byggs upp en ny statlig byråkrati och avskaffas ett väl fungerande och decentraliserat system. Denna fråga liksom andra frågor som jag har ställt tycker jag det är viktigt att få besvarade. Dessa andra frågor gällde bl.a. kostnaderna och om det nya systemet kommer att fungera väl. Kan Marianne Andersson finna andra motiv för reformens genomförande än att riksdagen fattade ett principbeslut därom 1987?
Fru talman! Marianne Andersson säger att vi skall sätta den enskilde främst, och det skall vi naturligtvis göra. Det är hela poängen även för mig. Men om någon tillåts göra fel eller missbrukar ett system, så är det inte bara det allmänna som drabbas. Även enskilda individer missgynnas. Själva poängen med lagstiftning är att den skall skydda den enskilde individen. Ingen skall tillåtas åka snålskjuts i ett system. I detta fall måste det skapas möjligheter att komma till rätta med det jag kallar för skenskrivningar.
Fru talman! Jag kan falla Martin Olsson i talet och fråga Marianne Andersson i Givslaved om hon anser det vara någon annan mening med att genomföra det här än att det en gång har fattats ett beslut. Hennes svar på våra frågor är oerhört torftiga. Man tycker att en företrädare för majoritetsförslaget borde kunna redogöra för hur det ligger till med reformen i dag. Hon talar om att kvinnor kommer att få halvtids och heltidsanställningar. Det har de redan i dag, på 15 minuters cykelavstånd hemifrån. I stället kommer de kanske att få åka flera timmar per dag för att få en sådan tjänst. Det var ett mycket torftigt förslag. Dessutom berörde hon över huvud taget inte min fråga om arkivmaterialet som inte har behandlats i den här reformomgången. Till protokollet vill jag säga att jag tidigare nämnde prästen i Liden. Jag vill korrigera detta till prästen i Tuna. Om vi talar om församlingar skall vi vara noga med vilken församling det gäller.
Fru talman! Vi har i dag att ta ställning till en folkbokföringslag. Även om jag inte har varit med i denna kammare så länge förstår jag att man har diskuterat detta varje år sedan 1987. Beslutet om omorganisationen fattades beslutet med stor majoritet. Jag tycker att det är synd att ta upp kammarens tid med att diskutera det här utifrån de påhopp som har gjorts. Vi har som sagt i dag att diskutera folkbokföringslagen, och den jag yrkat bifall till. Givetvis hade kyrkan också blivit tvungen att göra omorganisationer och införa datorisering om den skulle ha behållit folkbokföringen i sin regi.

Fru talman! I dag vänds åter ett blad i historien. Det är inte unikt på något sätt, inte ens på svenskt sätt. Det sker nämligen varje dag. Men för att det inte skall ske alldeles i tysthet har jag begärt ordet för att till kammarens ledamöter muntligen framföra det för mig glädjande budskapet att jag har fått en motion tillstyrkt av både ett enigt konstitutionsutskott och ett enigt skatteutskott. Om en majoritet i kammaren tar tillräcklig hänsyn till detta dubbla tillstyrkande, kommer min motion I så fall, fru talman, kommer jag att bevara min motion inom glas och ram och hänga upp den någonstans på ledamotshusets femte våning. Jag tycker nämligen att det är rätt enformigt med alla dessa mansporträtt som pryder våra väggar, var man än går. Jag saknar vackra kvinnoporträtt. Vi har för övrigt flera vackra kvinnliga ledamöter i skatteutskottet, som nog gärna står modell för en porträttmålare, även om han inte heter Breda. Men för att få en mild övergång från dessa mansdominerade väggar, kan det vara lämpligt att hänga upp några tavlor som inramar av kammaren bifallna enskilda motioner. En mjuk övergång är väl befogad med hänsyn till det mjuka samhälle som eftersträvas. Vad har jag då lyckats övertala både KU och SkU om att tillstyrka? Ja, det är bara att läsa vårt utskottsbetänkande, men eftersom ingen utomstående brukar göra det vill jag nämna att det gäller den ytterst allvarliga frågan var ensamstående statsråd skall vara mantalsskrivna. Som alla förstår är det en fråga som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Visserligen har jag ägnat större delen av mitt liv åt helt andra saker, men när jag en kväll läste propositionen om en ny folkbokföringslag blev jag mäkta upprörd över förslaget att ensamstående statsråd måste vara mantalsskrivna i Stockholm. Det gäller dock inte riksdagsledamöter, kommittéledamöter samt straffade brottslingar, som måste vistas på annan plats än hemorten för straffets avtjänande. Eftersom uppdraget att vara statsråd också ur mänsklig synpunkt är en form av straff, bör statsråd åtminstone jämställas med brottslingar i detta jämlikhetens rike på jorden. Att sedan många brottslingar gärna söker fly tillbaka till sin mantalsort är ej att förundras över. Det har faktiskt även gällt statsråd! Jag tänker bl.a. på Röde Börje. Därför är det mycket egendomligt att statsråd, vars sejour i regeringen ofta är kortare än den treårsperiod som flertalet riksdagsledamöter avverkar, inte får behålla sin mantalsskrivningsort. Nu har emellertid riksdagen möjlighet att rätta till detta missförhållande, en möjlighet som jag hoppas att den utnyttjar. Egentligen, fru talman, är det Knut Wachtmeister som skall ha äran av denna motion. Men eftersom han är så blyg till sin läggning och även mycket sparsam, bl.a. med att lägga fram motioner, lyckades han övertala mig med min motsatta läggning att lägga fram motionen. Som valspråk har ju Knut Wachtmeister, som för övrigt är mycket tacksam över att han endast på långt håll är släkt med Ian Wachtmeister, att vara men ej synas. Däri har han inspirerats av familjen Wallenberg, trots att denna familj inte är adlig men å andra sidan ingift i ett par förnämliga adelssläkter. Men säg, fru talman, den glädje som varar!

Här har jag inte ens fått med mig mina egna partikamrater. Tvärtom anförde Knut Wachtmeister när han föredrog ärendet i moderata riksdagsgruppen att det var smått genant att jag som medreservant fått ingen längre än Lars Bäckström i vänsterpartiet. Han är naturligtvis lång som han är, men ändå. Men då tycker jag att greve Knut Wachtmeister borde besinna att man inte skall kasta sten när man sitter i riddarhus! Det är inte märkvärdigare att man har en röd greve från Skåne i riddarhuset än att vi har en blå kommunist från Bohuslän i riksdagshuset. Lars Bäckström har en fin egenskap som jag ännu inte har upptäckt hos kammarens ende greve, nämligen att han brukar fatta sina ställningstaganden efter långvariga inre överläggningar med sitt samvete, där ibland hans hjärtas röst får ta över hans hjärnas röst. Och det är väl fint med en ledamot som ibland är mer emotionell än intellektuell! Beträffande mitt andra yrkande, angående kryssmarkering på flyttningsblanketten, är jag dock alldeles ensam. Och det förvånar mig så roade som många riksdagsledamöter, för att inte tala om hela svenska folket, är över att få sätta kryss i en ruta, exempelvis i stryktipset. För storstädernas del utgör nämligen skenskrivningar på fritidsfastigheter i annan kommun ett särskilt problem. Med ett enkelt kryss kan man komma ifrån detta problem, så att medborgarna betalar skatt med hänsyn till var de faktiskt är bosatta, liksom att de ej längre kan fuska sig till bidrag som ensamstående när de i realiteten sambor med någon annan. Intressant är, fru talman, att båda mina yrkanden har jag övertagit från en enig kommunstyrelse i Göteborg. Men så är det också något särskilt med Göteborg. Här har vi ca 60 000 flyttningar per år, och då finns det inga praktiska möjligheter för kommunen att hinna överklaga inom tre veckor från den dag då beslut fattats i folkbokföringsärendet. Nyordningen enligt lagförslaget innebär dessutom att när en flyttning inte längre anmäls har kommunen ingen möjlighet att överklaga. Fru talman! Jag är övertygad om att de misstag som både KU och SkU gjort i dessa båda frågor så småningom kommer att leda till förnyad prövning via en förnyad motion från min sida. Då är det mycket möjligt att jag får ytterligare en motion tillstyrkt och sedan bifallen av riksdagen och kan hänga upp ännu en tavla på någon kal vägg i ledamotshuset.
Fru talman! När vi nu hörde professor Hegelands senaste och förhoppningsvis sista anförande vill jag bara säga att jag är glad att jag inte längre är släkt med professor Hegeland, vilket jag varit tidigare.

Fru talman! I proposition 159, som ligger till grund för det betänkande vi nu skall behandla, föreslås att utomlands boende artister som uppträder i Sverige skall betala 15 % i skatt av bruttoinkomsten medan socialavgifter eller särskild löneskatt inte skall tas ut. Utomlands boende idrottsmän skall -- inte helt omotiverat -- behandlas på samma sätt som artister. I förslaget ingår också att det nuvarande systemet med tillståndskrav och bevillningsavgift för utländska artister slopas. Vi anser det bra att den tidigare ordningen ersätts med en beskattning som är mera neutral mellan villkoren för svenska och utländska artister och idrottsmän. Däremot är vi kritiska mot att de nya reglerna skall träda i kraft redan den 1 januari 1992, eftersom bokning av artister ofta sker med lång framförhållning. Problem kan alltså uppstå för sådana engagemang som träffats för nästa år och för vilka man inte kan räkna med förutsatt dispens för bevillningsavgiften. Av denna anledning anser vi att regeringen snarast bör återkomma med en omarbetning, så att oönskade effekter av detta slag inte uppstår. I propositionen föreslås också en liberalisering av reglerna för beskattning av s.k. korsvisa rabatter. Detta är synnerligen motiverat med tanke på hur orättvist de gamla reglerna kan slå. Anställda i våra bilproducerande företag behandlas bl.a. olika beroende i vilket företag de arbetar. I reservation nr 4 påpekar vi att personalrabatter och personalvårdsförmåner enligt vår uppfattning medför en del orättvisor bl.a. för en del resenärer och, som det heter, tidningskonsumenter. Jag går inte närmare in härpå utan hänvisar till vad som står i reservationen. Med det sagda yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Fru talman! I detta betänkande behandlas ett förslag från regeringen om särskild inkomstskatt för utländska artister m.fl. Förslaget innebär att de nuvarande bevillningsavgifterna ersätts med en definitiv källskatt på artistersättningar eller utländska arrangörers intäkter och ersättningar till idrottsmän. Samtidigt avskaffas möjligheterna till dispens från pålagan. Förslaget innebär också en kraftig höjning av skatteuttaget från kultursektorn. Folkpartiet liberalerna anser att allvarliga konsekvenser för vår kultur och vårt utbyte med idrottsgrannar i andra länder kan komma att uppstå om detta förslag godkänns. Vi har därför yrkat avslag på förslaget. Skatteutskottet har under behandlingen av förslaget begärt att kulturutskottet skulle yttra sig över detsamma, och vi har också fått en analys av verkningarna av förslaget. Yttrandet utmynnar i en som jag ser det fullständigt korrekt analys. Kulturutskottet skriver: ''Enligt utskottets mening saknas det inte fog för de farhågor som i enlighet med det ovan anförda framförts. Sådana kulturoch idrottsarrangemang som med rådande praxis befrias från bevillningsavgift kommer sannolikt i många fall att bli belastade med ökade kostnader om regeringsförslaget genomförs. Merkostnaderna kommer, åtminstone till väsentlig del, att slutligt drabba de svenska arrangörerna.'' Detta har emellertid inte lett kulturutskottet fram till något särskilt logiskt ställningstagande. Jag skulle vilja påstå att kulturutskottets ställningstagande är totalt ologiskt med tanke på vad man anför i sitt yttrande. Dessutom är det en dålig kulturpolitik. Man skriver nämligen senare i yttrandet följande: ''Något ytterligare utredningsarbete är därför inte motiverat. Fru talman! Detta förslag innebär, som jag sade, en kraftig ökning av skatteuttaget från kultursektorn och idrottsrörelsen. En mycket avgörande fråga är då vem som egentligen kommer att få betala skatten. Regeringen har i propositionen fört ett resonemang som innebär att skatten borde kunna föras vidare på de artister och de idrottsmän som besöker Sverige. Det här är, som vi i folkpartiet liberalerna ser det, en mycket from förhoppning. Möjligen kan detta fungera i teorin, men det kommer inte att bli så i praktiken. Utländska artister är faktiskt litet grand brända av det svenska systemet, och det är därför oerhört vanligt att man begär ett nettogage för att därmed gardera sig på så sätt att de svenska arrangörerna får betala alla skatter. Förslaget innehöll också ett moment av retroaktivitet. Detta har emellertid försvunnit under utskottets behandling, och det hälsar vi med tillfredsställelse. Förslaget kommer även att ställa till en hel del förtret då det gäller besök av ensembler av skilda slag. Utländska operor, symfoniorkestrar och andra artister besöker Sverige. Dessa består då av ensembler som avlönas i hemlandet, och arvodet för framträdandet i Sverige kommer att levereras in till institutionen. Det förfarande som nu blir vanligt kommer att innebära att man skapar komplicerade förhållanden som gör det nödvändigt med ekonomiska avräkningar mellan värd och gästnation till -- som vi ser det -- ingen nytta. Det strider också mot moderna skatterättsliga principer att, som i det här fallet, försöka underkasta utländska artister en beskattning i Sverige. Principiellt kan man fråga sig varför egentligen artister som besöker Sverige skall beskattas på annat sätt än andra utlänningar som har en verksamhet i Sverige. Fru talman! Sammanfattningsvis menar vi att den här föreslagna lagstiftningen kan få mycket allvarliga konsekvenser för vårt lands kultur och idrottsförbindelser med andra länder och, som jag nyss sade, innehåller oformligheter när det gäller gästspelen. Vi avstyrker därför förslaget och begär ett nytt. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservation

Fru talman! Det är av största betydelse att skattereglerna utformas så att man får önskvärda effekter, alltså får den utveckling inom berört område som man eftersträvar. Detta synsätt måste enligt centerpartiet vara utgångspunkten även när vi tar ställning till den nu aktuella frågan om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister och idrottsmän samt arrangörer av artistframträdanden och idrottsevenemang. Centerpartiets utgångspunkt vid ställningstagandet till denna fråga är att det är angeläget med ett allsidigt kulturutbyte mellan Sverige och omvärlden. Beskattningen får inte utformas så att den hämmar ett sådant utbyte. Dessutom är det viktigt att beskattningen kan ske på ett enkelt sätt samt så rättvist att utomlands bosatta artister och idrottsmän inte skattemässigt favoriseras i förhållande till inhemska. Inte heller skall det omvända förhållandet gälla. I den proposition som behandlas i förevarande betänkande föreslås att hittillsvarande speciella regler den 1 januari 1992 ersätts av ett system med en särskild inomstskatt på 15 %, som helt tillfaller staten. Från centerns sida anser vi att de nuvarande reglerna för beskattning av denna typ av verksamhet bör ses över. Men de förslag som framläggs i propositionen är enligt vår mening otillräckligt utredda. De ekonomiska konsekvenserna av regeringens förslag innebär en skatteskärpning, vilket vi tolkar så att den föreslagna skatten kan verka hämmande på det kulturutbyte som vi anser så värdefullt. Skatteskärpningar leder också till risk för krav på ökat samhällsstöd för berörda verksamheter, vilket i så fall ökar den s.k. rundgången i vårt samhälle. I den motion som vi väckte med anledning av propositionen yrkade vi därför i första hand avslag på det i propositionen framlagda förslaget. I ett andrahandsyrkande tog vi upp frågan om ikraftträdandetidpunkt -- om lagförslaget skulle antas. Vi bedömde därvid att ett ikraftträdande den 1 januari 1992, som föreslogs i propositionen, skulle innebära en retroaktiv beskattning, eftersom många arrangemang redan bokats för tiden efter ikraftträdandet. Vi yrkade därför på en ikraftträdandetidpunkt som skulle medföra att risken för retroaktiv beskattning undanröjdes. Vårt första krav, alltså avslag på propositionen och begäran om ett nytt, väl förberett förslag, har vi inte fått stöd för i utskottet. Vi har därför tillsammans med folkpartiet fogat reservation 1 till betänkandet. Ett avslag på propositionen skall enligt vår mening förenas med en begäran att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett nytt förslag, där en grundlig analys görs av de föreslagna reglernas effekter för artister och idrottsmän samt arrangörer av artistframträdanden och idrottsevenemang. Vi anser dessutom att det krävs att den nya propositionen innehåller en analys av förslagets verkningar på det internationella kulturutbytet och dess inverkan på statens och kommunernas ekonomi. Vårt andrahandsyrkande om senare ikraftträdande av den föreslagna lagen har däremot ett enigt utskott tillstyrkt i och med att det föreslås att lagen träder i kraft den 1 januari 1993 i stället för den 1 Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 1.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas en särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister. Det är en proposition som vi från vänsterpartiets sida sett det möjligt att ställa oss bakom med det syftet, som också anges i utskottets text, att få till stånd en beskattning som är neutral gentemot beskattningen av svenska artister. Det är en rätt rimlig utgångspunkt att ha det så. Det är också förtjänstfullt att minimera möjligheterna till skatteflykt. Vi har däremot haft betänkligheter när det gäller problemet att det finns ett drag av retroaktivitet i förslaget, men det problemet är nu undanröjt genom det initiativ som har tagits inom kulturutskottets ram -- skatteutskottet delar den uppfattningen -- att skjuta fram ikraftträdandet. Det är inte mer att säga om den delen. Från vänsterpartiets sida har vi avgivit en reservation, nr 5, som vi yrkar bifall till. Ledamoten Hegeland raljerade nyss litet och kallade mig blå kommunist. I det dåvarande vpk sade vi alltid att vi stod för en socialism med svenska färger; då blir man ju en blågul socialist -- men inte bara blå. Vänsterpartiet är ett socialistiskt, rött parti. Vi tar saklig ställning. När det gäller personalvårdsförmånerna har vi från olika värderingsgrunder kommit fram till ståndpunkter som återigen tangerar ställningstaganden från moderaterna. Det gäller då beskattningen av vissa personalvårdsförmåner. Här gäller det inte en direkt personalvårdsförmån, utan det gäller en sak som kan vara oundgänglig i det dagliga arbetet, nämligen förmånen av en fri facktidning. Den ordning som nu tycks bli för handen -- att den så att säga måste läsas på arbetsplatsen för att inte beskattas -- är inte en rimlig ordning. Det finns många arbeten där man helt enkelt inte kan läsa facktidskriften på sitt tjänsteställe. Vart tidningen adresseras kan inte vara det avgörande, utan det måste vara om facktidningen är nödvändig i arbetet eller ej. Därför har vi reserverat oss på den punkten. Sedan finns det också andra olikformigheter och bristande symmetrier i de regler som nu är under tillämpning och håller på att växa fram i den tillämpningen. Vi menar därför att det snabbt borde göras -- och tillkännages för regeringen att det behövs -- en allmän översyn av reglerna, så att vi får bättre symmetri. Det är naturligtvis stötande att man skattefritt kan få en stor rabatt hos en biltillverkare, men att sedan en annan, mycket mindre rabatt föranleder beskattning. Det finns en rad problem här som borde ses över. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 5.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 33 behandlas regeringsförslaget i proposition 159, där förslag läggs fram om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister liksom utomlands bosatta arrangörer som bedriver verksamhet här i landet med utländska artister. Förslaget omfattar också utländska idrottsutövare. Vidare behandlas i betänkandet s.k. korsvisa personalrabatter. Det här regeringsförslaget har kommit till efter bl.a. två utredningar. De har varit grundade på önskemål från i Sverige bosatta artister. Förslaget innebär alltså ett tillmötesgående av önskemål om att få en ändring till stånd när det gäller de här skattereglerna. Målsättningen har här liksom i alla andra skattebeslut som fattats här i kammaren under senare tid varit att hitta ett enkelt och lätthanterligt system. Det kan jag säga att man här har gjort. Vi får nu till stånd den förändringen att vi slopar den s.k. bevillningsavgiften och tillstånden och inför en bruttobeskattning med en skattesats på 15 %, vilket naturligtvis kommer att bli mycket enkelt att hantera. Det kommer att gälla bruttoinkomster och alla skattesubjekt. Den nya skatten beräknas inbringa ungefär 30 miljoner. Det kan jämföras med vad man tidigare fått in -- ca 6 miljoner år 1989. Beloppen är ganska osäkra. De som har gjort dessa bedömningar anser emellertid att det är på detta sätt. Vidare sker här en breddning av underlaget för beskattningen. Det kan vara en av anledningarna till att man rör sig med helt andra tal. Det återstår naturligtvis att konstatera om detta förslag verkligen får de konsekvenser som bl.a. framhålls i reservation nr 1. Man kan inte vara säker på det. När det gäller artister fastställs ersättningen ofta genom förhandlingar, vilket innebär att förslaget inte får de konsekvenser för kulturarrangemang och utbyte med andra länder som man gör gällande i reservation nr 1.

Därmed kan jag yrka avslag på reservation nr 1. Jag har svårt att förstå anledningen till reservationerna nr 2 och 3, eftersom skatteutskottet vill skjuta på ikraftträdandet med ett år. Utskottet tillstyrker regeringens förslag att beskattningen av s.k. korsvisa rabatter liberaliseras men vill i sammanhanget tillfoga att nära samband också bör anses föreligga när det är fråga om produkter som är näraliggande dem som ingår i arbetsgivarens sortiment. Exempel härpå kan vara olika typer av bilar eller olika slags hushållsapparater. Frågan om beskattningen av fria tidningar till bostaden för anställda vid tidningsföretag har utskottet behandlat tidigare och därvid avstyrkt motionsförslag om att beskattning inte skall ske. Vi har hänvisat till att det i första hand är en fråga för riksskatteverket. Jag yrkar avslag även på reservationerna nr 4 och 5

Herr talman! Europa är nu utsatt för ett mycket hårt tryck från de internationella narkotikasyndikaten. Anledningen till detta är att produktionen av narkotika har nått nya rekord under de senaste åren samtidigt som den nordamerikanska polisen numera har en betydligt hårdare narkotikakontroll än tidigare; Nordamerika har ju alltid varit en stor narkotikamarknad. Detta har medfört att de stora narkotikaligorna ökat trycket mot Europa för att få avsättning för sina produkter. Kokainet, som inte tidigare varit så vanligt förekommande i vår världsdel, är nu på väg att bli den verkligt stora drogen här. De sydamerikanska ligorna har gjort Spanien till Europas kokainmagasin. Förklaringen till detta är naturligtvis att den kulturella och språkliga gemenskapen mellan Sydamerika och Spanien gör det lättare för t.ex. en colombiansk eller boliviansk narkotikasmugglare att undgå uppmärksamhet i Madrid än i London, De colombianska narkotikakungarna dök visserligen upp i Spanien redan i början av 1980 talet. Vi minns hur José Luis Ochoa från Medellin och José Rodriguez Orejuela från Cali då ledde sina organisationer från lyxiga högkvarter utanför Madrid. Men det är först nu som de sydamerikanska narkotikakungarna i Spanien blivit verkligt starka. Galicien nära den portugisiska gränsen har identifierats som den viktigaste inkörsporten för kokainet. Narkotikasmugglarna har övertagit de gamla lederna för tobakssmuggling och lejer tidigare tobakskungar och deras hantlangare att leda operationerna. Enligt uppgift från den spanska narkotikapolisen är det sydamerikaner som är chefer och spanjorer som är underhuggare. Uppfinningsrikedomen när det gäller att smuggla narkotika är stor och leder till att polisen hela tiden ligger ett steg efter smugglarna. Ibland lyckas polisen emellertid avslöja verkligt fantasifulla gömställen. Som exempel kan nämnas en händelse som inträffade på en spansk flygplats för några veckor sedan. Tulltjänstemännen blev misstänksamma när en lastbilschaufför visade tecken på nervositet då hans frakt av badkar och bassänger skulle granskas. Polisens kemister upptäckte då att det tillhörande fiberglaset blandats med narkotika. När glaset brutits ned frigjordes ca 100 kilo kokain. Men det kan också vara rena tillfälligheter att en narkotikasmuggling avslöjas. I rebruari gjorde den spanska polisen ett rekordbeslag på fartyget El Under 1990 beslagtogs i Spanien inte mindre än 5,3 Som framgått av det jag sagt är det i huvudsak sydamerikanska narkotikasyndikat som smugglar in kokain till Europa via Spanien. Man räknar med att minst 75 % av den narkotika som kommer till Spanien är avsedd för vidareexport till andra europeiska länder, däribland Sverige. Den totala kokainproduktionen kan uppskattas till mellan 500 och 1 000 ton om året. Av denna mängd beslagtas endast en mindre del. För varje ton som beslagtas räknar man med att det går ut tio på marknaden. Även när det gäller heroinsmuggling har aktiviteten i världen -- och då i synnerhet Europa -- ökat av de skäl jag tidigare anförde. Här har man dessutom upptäckt ett nytt fenomen. Samstämmiga uppgifter från olika håll tyder på att västafrikaner, och då främst nigerianer, håller på att ta över heroinmarknaden i Europa och USA. Den sammanlagda mängden heroin som i hela världen beslagtogs från västafrikaner var år 1985 ca 25 kilo. 1990 är ännu inte klar, men visar en ytterligare ökning. Europa inte mindre än 500 nigerianska medborgare misstänka för narkotikabrott. Men inrapporteringen är inte hundraprocentig. De personer som gripits utanför flygplatser och hamnar finns inte med i statistiken. Nigerianerna är också inblandade i den narkotikasmuggling som sker från Sovjetunionen till Sverige. Det finns flera direktförbindelser mellan Nigerias huvudstad Lagos och Moskva. I flera svenska polisutredningar har man kunnat konstatera att heroin smugglats sträckan Lagos-- De nigerianska myndigheterna börjar emellertid nu få upp ögonen för problemen. Seriösa nigerianska affärsmän har känt sig trakasserade när de blivit utsatta för omfattande kontroller i samband med sina resor. Nigerianska företag har hotat med att om inte dessa ''trakasserier'' slutar så skall de se till att varje vit man som reser in i Nigeria skall utsättas för samma kontroller. Det hela har lett till besvärande relationer mellan Nigeria och de länder som är viktiga för Nigeria ur handelssynpunkt, t.ex. En nationell narkotikabyrå har upprättats i Nigeria under 1990, Narcotic Drug Law Enforcement Agency, NDLEA. Amerikanska DEA har hjälpt NDLEA med att utarbeta ett utbildningsprogram för polis och tull på de internationella nigerianska flygplatserna. DEA har skänkt narkotikahundar. Även Storbritannien har skänkt utrustning till Nigeria och bistått med utbildningshjälp. NDLEA försöker nu få till stånd en lag som innebär att nigerianska medborgare som dömts för narkotikabrott i andra länder skall återföras till Nigeria, där de skall dömas dels för att illegalt ha fört ut narkotika ur landet, dels för att ha skadat staten Nigerias internationella rykte. Nigeria har i dag inte dödsstraff för narkotikabrott, men det finns starka krafter som vill införa det. Myndigheterna kommer också att starta en kampanj för att ändra nigerianernas syn på narkotika och smuggling. Det finns de som fruktar att Nigeria skall bli ett andra Colombia med korruption och maffiastyre. Tyvärr har narkotikan en bra grogrund i de västafrikanska länderna. Analfabetismen är stor och befolkningen vet oftast ingenting om världens narkotikaproblem, varför de flesta inte ser smugglingsverksamheten som något särskilt kriminellt. När narkotikasmugglande nigerianer kommer hem efter att ha rest runt i världen har de såväl pengar som snygga, moderna kläder med sig. Under dessa omständigheter är det naturligtvis inte speciellt svårt för profitörerna att värva nya kurirer. Herr talman! Jag har gjort den här internationella beskrivningen för att fästa riksdagens uppmärksamhet på det hot som för närvarande finns för Sveriges del när det gäller narkotikan. Sverige är mer sårbart än tidigare genom att polisens och tullens resurser minskat under 1980 talet. Narkotikabrott är ju s.k. upptäcktsbrott, vilket innebär att storleken på de bekämpande resurserna är helt avgörande för möjligheten att förhindra att narkotikabrottsligheten utvecklas. Straffen i vårt land för olika former av grövre narkotikahantering är vid en internationell jämförelse dessutom tämligen milda. Sammantaget har detta lett till att narkotikahandlare från andra länder i stor utsträckning sökt sig till Sverige för att här utöva sin verksamhet -- i många fall i organiserade former. Ett land med milda straffsanktioner utgör ju en attraktiv marknad för internationellt verksamma tillverkare och försäljare. Vi har från moderat sida gång på gång pekat på den här utvecklingen. Själv har jag stått i den här talarstolen vid åtskilliga tillfällen och varnat för de internationella narkotikasyndikatens ökade tryck på vårt land. Att problemet inte tagits tillräckligt på allvar från alla håll har naturligtvis fördröjt kampen mot narkotikan. Den socialdemokratiska regeringens politik har under hela 1980-talet genomsyrats av 60-talets och det tidiga 70-talets flumpolitik. Andra som har bagatelliserat problemet har gjort det därför att de helt enkelt inte velat tro att situationen varit så allvarlig som den varit. Det har nog funnits en hel del av den mentalitet som kan sammanfattas med uttrycket ''det kan inte hända oss''. Jag minns när jag år 1981 i ett TV-program beskrev hur jag trodde att 80-talet skulle gestalta sig för vårt land ur narkotikasynpunkt. När jag framförde teorin att kokainet och dess närbesläktade preparat inom några år skulle vara ute på den svenska marknaden i full skala log programledaren och undrade om jag inte överdrev. Flera politiker hörde av sig och tyckte att jag målade upp en alltför mörk bild. Nu har vi facit i vår hand. Kokainet och dess biprodukter, t.ex. crack, florerar på marknaden som aldrig förr. På grund av den stora tillgången är priset i allmänhet så lågt att det är billigare att berusa sig på kokain än på starköl. Det är också vanligt att kokainaffärer görs mellan borden på många av våra krogar -- inte minst i storstäderna. Tillgången på heroin, amfetamin, cannabis och andra kända ''märken'' är större än någonsin tidigare. Det finns inte minsta tecken på förbättring av narkotikasituationen. Allt ser bara ut att bli sämre. De senaste årens narkotikapolitik har inte uppfyllt målet om ett narkotikafritt samhälle, varför det nu krävs mer kraftfulla tag mot narkotikamissbruket än tidigare. Av denna anledning är det nödvändigt med en helt ny inriktning på narkotikapolitiken. Utgångspunkten för denna politik bör vara dels att målet skall vara ett narkotikafritt Sverige, dels att ingen skall kunna missbruka narkotika utan att möta en tydlig reaktion, dels att strängare straffregler och striktare vårdlagar bör införas. Konsumtion av en viss mängd narkotika bör inte bedömas ha ett lägre straffvärde än innehav av samma mängd. Straffskalan för eget bruk av narkotika bör därför sammanfalla med den för innehav. Detta innebär att fängelse bör införas i straffskalan för eget bruk vid ringa narkotikabrott. Därigenom blir det också möjligt för polisen att göra kroppsbesiktningar, t.ex. ta blodprov och urinprov, på misstänkta missbrukare. En sådan lagändring skulle sätta ett effektivt tryck på missbruksmiljöerna. Vi skulle kunna pressa de vårdbehövande mot nödvändig vård, pressa de icke vårdbehövande, dvs. nöjesknarkarna och nybörjarna, ur narkotikamarknaden och avhålla så många som möjligt från att över huvud taget börja använda narkotika. När det gäller gränsdragningen mellan narkotikabrott och ringa narkotikabrott har vi i dag en oacceptabel praxis i framför allt storstadsregionerna. Som ringa brott bedöms i allmänhet innehav av upp till 1 hekto cannabis, 10 gram amfetamin, 2 gram kokain eller 1 gram heroin. Det är alltså möjligt att inneha narkotika för tusentals kronor utan att riskera något högre straff. Det är angeläget att utrymmet för att bedöma narkotikabrott som ringa begränsas kraftigt. Det betyder att avsevärt fler brott än för närvarande bör anses vara av mellangraden. Därmed skulle andra påföjder än böter komma i fråga. Även anhållande och häktning skulle komma att aktualiseras betydligt oftare. En förändring i detta avseende kan uppnås om narkotikastrafflagens 2 § ändras så, att den på ett klarare sätt anger att endast den som haft befattning med mycket små mängder narkotika kan dömas för ringa brott. Det är emellertid inte lämpligt att i själva lagtexten ange några mängder. Däremot vore det fullt möjligt att skriva att endast en ''obetydlig mängd'' narkotika skall anses som ringa brott. Innebörden av lagrummet kan sedan närmare förklaras i de s.k. motiven, exempelvis på så sätt att det klargörs att med obetydlig mängd narkotika skall avses en så liten mängd att den normalt inte kan delas upp ytterligare före konsumtion. I praktiken skulle alltså endast den minsta tänkbara mängd som en missbrukare bär på sig eller på annat sätt har befattning med kunna rubriceras som ringa brott. Under rubriceringen ringa narkotikabrott bör alltså bara få rymmas en enda s.k. dos. Större mängder skulle falla under mellangraden av narkotikabrott med strängare påföljder och möjligheter till straffprocessuella ingripanden. För att sätta press på langare och tillverkare krävs kraftiga höjningar av straffen för narkotikabrott och grovt narkotikabrott. Maximistraffet för narkotikabrott bör höjas från fängelse i tre år till fängelse i sex år. Straffskalan för grovt narkotikabrott bör höjas från fängelse i lägst två år och högst tio år till fängelse i lägst fyra år och högst tio år eller livstid. Med strängare straffsatser kommer det att bli känt att det är farligt att försöka syssla med narkotikahantering i stor skala i Sverige. En höjning av straffminimum bör i förening med risken för ett livstidsstraff få en avgörande verkan på den grova narkotikabrottsligheten. Det har under de senaste åren blivit allt vanligare att smyggla narkotika genom att svälja eller stoppa in narkotikan i kroppens håligheter. Inte minst de västafrikanska smugglarna använder sig i stor utsträckning av den metoden. Detta förfaringssätt vållar tull och polis stora svårigheter när det gäller uppdagandet och förhindrandet av smugglingsbrottet. Trots att detta är en mycket avancerad smugglingsmetod kan påföljden ofta stanna vid böter. Straffet för denna typ av smuggling bör därför höjas. Genom att straffet blir mer kännbart bör det i större utsträckning än för närvarande kunna avhålla personer från att ge sig in på sådan smugglingsverksamhet. Herr talman! Narkotikasituationen i Europa har aldrig varit så allvarlig som nu. Sveriges position som ett av de främsta målen för de internationella narkotikasyndikaten gör det nödvändigt med en skärpning av den svenska narkotikapolitiken. De förslag till förändringar som jag här talat för -- och som i huvudsak bygger på moderata motioner -- är helt grundläggande i det avseendet. Men det är också väsentligt att det internationella samarbetet på narkotikaområdet intensifieras. Sveriges tillträde till FNs narkotikabrottskonvention utgör ett viktigt steg i det sammanhanget. Det är också viktigt att vi får ett utbyggt europeiskt samarbete i narkotikafrågan. En särskild europeisk strategi för narkotikabekämpning är vad som behövts under många år. medför i princip en avveckling av gränskontrollerna, varigenom resande fritt kommer att kunna passera gränserna. EGs ministerråd har i ett uttalande den 8 oktober 1990 om tullmyndigheternas fortsatta roll påpekat att den fria rörligheten för varor och personer kommer att medföra ökad risk för illegal trafik med t.ex. narkotika eller annat som utgör ett hot mot samhället. Därför har Ministerrådet pekat på behovet av kontroller vid de inre gränserna. Denna kontroll skall enligt Ministerrådet ske diskret och stickprovsvis samt vara inriktad på högriskobjekt. En effektiv kontroll kommer självfallet också att göras vid de externa gränserna. Rådet understryker att samarbetet mellan tullmyndigheter och andra myndigheter måste förstärkas. Luxemburg, Frankrike, Tyskland och Italien -- har slutit det s.k. Schengen-avtalet med ikraftträdande tidigast den 1 januari 1992. I detta avtal sägs att traditionell tullkontroll inte får företas. Kontroll får bara ske vid misstanke om brott. I Schengen-avtalet finns dock viktiga inslag om samarbete mellan berörda länders myndigheter när det gäller exempelvis spaning. Det råder alltså en viss osäkerhet om hur EG exakt kommer att utforma tullkontrollen. Det står klart att en svensk EG-anslutning väntas medföra krav på en förstärkning av den yttre kontrollen mot tredje land. Samtidigt finns behov av en effektiv gränskontroll för att förhindra narkotika och andra samhällsfarliga varor att komma in i landet via annat EG-land. Sammantaget gör jag den bedömningen att vi inom ramen för det nya Europa bör ha en chans till framgång på narkotikaområdet som vi inte haft tidigare. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 2 och 4.

Herr talman! Narkotikamissbruket är ett av världens största sociala problem. Det är också ett av världens största kriminalproblem genom den korruption och de brott av olika slag det leder till, såsom mord och egendomsbrott. För att komma åt narkotikamissbruket och narkotikahandeln krävs insatser på såväl internationellt som nationellt plan. Förenta nationerna och Världshälsoorganisationen har sedan många år prioriterat narkotikabekämpningen. Många länder gör också kraftfulla insatser för att bekämpa narkotikan. Men, herr talman, tyvärr finns det också stater som inte visar något som helst intresse för att bekämpa handeln med droger. Det finns t.o.m., som bekant, länder vars ekonomi är helt beroende av sådan försäljning. Det är därför viktigt att de lagar och internationella överenskommelser som finns också tillämpas. Ja, det är helt avgörande för att narkotikabekämpningen skall lyckas. Därför, herr talman, har vi från folkpartiet liberalernas sida ingenting att invända mot regeringens förslag till riksdagen att godkänna FN Narkotikautvecklingen i Sverige visar på fortsatta allvarliga problem, med god tillgång på narkotika och tyvärr en nyrekrytering av missbrukare. Missbruket är spritt över hela landet, och alla våra insatser måste syfta till att förebygga, att hejda och att tränga tillbaka missbruket. Sambandet mellan missbruk och kriminalitet är så tydligt att det inte finns någon brottsbekämpande åtgärd som skulle ha större effekt än en framgångsrik kamp mot missbruket. Vi i folkpartiet liberalerna är inte nöjda med den svenska narkotikalagstiftningen. Den behöver skärpas i några viktiga avseenden, vilket vi också har gett uttryck för i ett par reservationer till dagens betänkande. Jag syftar på reservationerna 2 och 3. I den förra framhåller vi att det skall vara självklart att konsumtionen av en viss mängd narkotika inte, som nu, skall bedömas ha lägre straffvärde än innehav av samma mängd. Då man kan dömas till fängelse för ringa innehav av narkotika, bör man också kunna dömas till fängelse för egen ringa konsumtion av narkotika, inte minst därför att fängelsestraff i straffskalan är nödvändigt om man vill tillgripa vissa tvångsmedel, t.ex. kroppsbesiktning, och för att kunna döma till vård. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2, och jag stödjer reservation 3, som behandlar gränsen för ringa narkotikabrott. Gränsen för vad som avses med ringa narkotikabrott har förskjutits uppåt till en nivå som är för hög. Det kan enligt vår mening vara ringa brott bara när man har så litet narkotika på sig att den inte kan delas upp ytterligare för konsumtion. Innehar man mera, skall det anses vara icke ringa narkotikabrott.

Herr talman! Narkotikan är ett mycket svårt samhällsproblem och utgör också orsaken till en betydande andel av den ökande brottsligheten. Hanteringen av narkotika är ofta förbunden med våld, och det innebär att kampen mot narkotikan är mycket angelägen också för att komma till rätta med våldsbrottsligheten. Ibland sägs det i olika sammanhang att narkotikabruket minskar i Sverige, men det har under senare tid gjorts en undersökning i tio kommuner i Malmöhus län där man har visat på den motsatta tendensen. Man talar om en fyrdubbling i stället för en minskning. Man har inte fått fram några tendenser till att bruket minskar. Detta stämmer också med vad olika myndigheter ibland rapporterar om ökningen av bruket av amfetamin och kokain bland unga och även bland vuxna som är socialt etablerade. Kombinationen narkotika--alkohol är mycket vanlig i denna s.k. Det ökande bruket av narkotika i skenbart stabila sociala miljöer är extra allvarligt och måste stoppas. Helgmissbruk ger framför allt barn och ungdomar till missbrukande föräldrar en alldeles felaktig bild av missbrukets effekter. Ur denna grupp helgmissbrukare rekryteras självklart många av de så småningom grava missbrukarna. Narkotikamissbruket måste bekämpas i alla led. Här finns det erfarenheter bl.a. från den verksamhet som polismyndigheten i Arboga genomförde för några år sedan. Verksamheten visar att narkotikamissbruket kan kraftigt minska i omfattning genom en intensiv satsning på att jaga gatulangare och bevaka kända narkotikamissbrukare. På så sätt kunde polisen lokalisera ett stort antal socialt väl etablerade okända missbrukare och minska narkotikamissbruket på orten mycket markant. Det är viktigt att sänka toleransnivån för innehav av narkotika. Initiativ från bl.a. centerpartiet har lett till att innehav av narkotika numera är straffbart. Erfarenheterna har dock visat att toleransnivån för innehav är alldeles för hög. Sedan 1986 har gränserna för vad som skall betraktas som ringa innehav av narkotika, t.ex. hasch och amfetamin, i praktiken höjts. Det är naturligtvis helt otillfredsställande. Ofta leder upptäckt av sådant innehav inte till några kännbara åtgärder alls, knappt intagning på polisstation. Det kan så småningom kanske bli böter som vanligtvis inte kan betalas av den som har blivit dömd till böter. Det är bara att konstatera att lagen i straffrättsligt hänseende inte är tillräckligt effektiv. Angående eget bruk av narkotika stadgas i narkotikastrafflagen att om gärningen består i ett eget bruk av narkotika döms bara till böter. Avsaknad av fängelse i straffskalan har medfört att kriminaliseringen av eget narkotikabruk i praktiken blivit verkningslöst. Polisen saknar möjligheter att presentera bevis, såvida den misstänkte inte frivilligt medger blod eller urinprovstagning. För att möjliggöra för polisen att ta blod och urinprov och genomföra husrannsakan krävs fängelse i straffskalan -- som tidigare talare redan har sagt. Jag föreslår att påföljden för brottet eget bruk av narkotika skall vara böter eller fängelse. Straffskärpningen ger domstolen möjligheter att döma den missbrukare som vid upprepade tillfällen har dömts för eget bruk till kontraktsvård. I dagarna har vi fått ett upprop från ett antal organisationer som handlar om behovet av att stoppa narkotikamissbruket. Det är Svenska narkotikapolisföreningen och Ungdomens nykterhetsförbund. I uppropet argumenterar man för allvaret i att sätta in fler åtgärder. Den första punkten gäller att ökade resurser skall satsas på information och utbildning för att kunna förebygga och tidigt upptäcka narkotikamissbruk. För det andra att möjliggöra tidiga ingripanden mot missbrukare samtidigt som vårdresurserna förstärks. För det tredje skall narkotikastrafflagens bestämmelse om straff för missbruk av narkotika ändras så att möjligheter skapas att säkra bevis genom urin och blodprov samt husrannsakan. För det fjärde skall åtalspraxis tillämpas lika i landet och mindre narkotikabrott ej avskrivas eller rutinmässigt endast leda till böter. För det femte skall fängelser och andra institutioner inom kriminal och socialvård hållas helt narkotikafria. Herr talman! Vi i centerpartiet känner ett starkt stöd för de synpunkter vi har anfört i vår motion. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3.
Herr talman! Det är inte ofta som jag kan hålla med Jerry Martinger. Men i dag tyckte jag att hans anförande var bra i den första delen, dvs. redovisningen av den internationella narkotikaverksamheten. Det tycker jag att Jerry Martinger skall honoreras för. Den andra delen tyckte jag däremot inte om. Vi har helt skilda uppfattningar. Egentligen kan denna diskussion besparas kammaren. Vi skall i dag fatta ett beslut om en narkotikakonvention. Vi skall inte fatta beslut om att förändra vår narkotikapolitik. Vi socialdemokrater anser att den står fast. Det betänkande vi diskuterar i dag innefattar ett godkännande av en FN-konvention mot narkotika och sammanhängande ändringar i brottsbalkens bestämmelser om häleri. Utskottet har i samband med detta behandlat ett antal motioner som har avstyrkts, med undantag för två motioner där utskottet gör ett tillkännagivande. Utskottet delar motionärernas oro över det ökade antalet tillgrepp av fortskaffningsmedel, och utskottet anser att regeringen snarast bör förelägga riksdagen förslag till erforderlig lagstiftning. Vi har också att behandla fem reservationer som är knutna till betänkandet. En av reservationerna tar upp frågan om inriktningen av narkotikapolitiken. Målet när det gäller kampen mot narkotikabrottsligheten är att skapa ett narkotikafritt samhälle. Vad jag förstår är utskottet överens om det målet. Men reservanterna är inte nöjda med de åtgärder som görs i dag. Det finns en bra redovisning i betänkandet för vad som har hänt. Reservanterna vill bl.a. införa fängelse i straffskalan för eget bruk vid ringa narkotikabrott. De vill också göra området för vad som kan bedömas som ringa narkotikabrott snävare. Det sistnämnda behandlas även i reservation 3 som de tre borgerliga partierna står bakom. Nu har vi fått en redogörelse för vad Jerry Martinger anser vara ringa narkotikabrott och att han anser att inriktningen skall vara ett snävare område. Kanske även de andra partierna står bakom detta. Under förra riksmötet behandlade vi liknande motioner. Vi redogjorde då för den praxis som anses gälla på området. Vi ansåg då att det inte fanns anledning att frångå vårt ställningstagande från år 1984. Utskottets inställning i denna fråga har inte ändrats i år. Frågan om fängelse i straffskalan har vi också behandlat i kammaren tidigare -- senast förra året. Vi menade då, liksom vi gör i år, att vården av missbrukare borde i princip åvila socialtjänsten och sjukvården. Döms man däremot till fängelse eller skyddstillsyn och samtidigt har missbruksproblem, skall man naturligtvis kunna beredas vård inom kriminalvårdens ram. Vi menar att dessa överväganden talar mot att låta fängelse ingå i straffskalan för enbart eget bruk av narkotika. Herr talman! Kampen mot narkotikabrottsligheten är en av de viktigaste kriminalpolitiska uppgifterna. Det är vi också överens om här i kammaren. Från samhällets synvinkel vet vi också att missbruket kan få förödande konsekvenser. Vi vet att det medför mycket lidande för missbrukarna. Vi vet också att det medför en omfattande kriminalitet som ofta finansieras med hjälp av stölder, rån eller prostitution. Vår kontroll av narkotika påverkas av situationen i andra länder. Därför tycker jag att narkotikakonventionen, som nu innebär en förstärkning av det internationella samarbetet, är mycket bra. En huvudpunkt i konventionen är kriminaliseringen av gärningar som innebär bistånd till att omsätta vinster från olaglig narkotikahantering eller hjälp att på annat sätt dölja vad sådana tillgångar kan komma från. Konventionen medför också en starkare internationell kontroll av narkotikaframställningen. Också detta är mycket viktigt för en effektiv prevention. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan samt avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Ulla-Britt Åbark försvarar utskottsmajoritetens inställning och polemiserar mot de borgerliga partiernas krav att fängelse skall ingå i straffskalan för eget bruk av narkotika vid ringa narkotikabrott. Men jag tycker att Ulla-Britt Åbark gör det med utgångspunkt i en felaktig beskrivning av vad det är vi egentligen menar. Också vi anser, Ulla-Britt Åbark, att det är socialtjänsten och sjukvården som i första hand skall handha vården av missbrukare. Också vi menar att om det inte är påkallat att döma till annat än böter, skall man naturligtvis inte göra det. Men vi menar därutöver att det skall vara möjligt att använda det som kallas det straffprocessuella tvångsmedlet kroppsbesiktning för att säkra bevisning vid misstanke om eget bruk av narkotika. Vi anser också att det skall vara möjligt att döma till vård, i första hand kontraktsvård och skyddstillsyn med föreskrift om behandling. Det kan man alltså inte göra, om inte fängelse ingår i straffskalan. Det är i det sista momentet som reservanterna och utskottsmajoriteten skiljer sig åt. I första och andra momentet är det ingen skillnad.

Herr talman! Ulla-Britt Åbark sade att vi är överens om det mesta. Då är det litet förvånande att vi inte skulle kunna vara överens om kraven i reservation 2, eftersom det visar sig att de bestämmelser som nu finns inte är tillräckliga för att klara problemen. Vi är övernes om problemanalysen. Vi är överens om att man måste vidta alla åtgärder som går att vidta. Här har vi ett område där det är alldeles uppenbart att det fattas ett inslag i lagstiftningen och samhällets möjligheter att reagera. Varför, Ulla-Britt Åbark, inte ta det återstående steget, så att vi kan göra de insatser som vi är överens om att vi måste göra?
Herr talman! Jag tackar Ulla-Britt Åbark för de vackra orden beträffande den första delen av mitt anförande. När det gäller den andra delen är det ju så att den politik som förespråkats av de borgerliga partierna skiljer sig från den politik som socialdemokraterna för, så till vida att vi kräver av missbrukarna att de skall låta bli narkotikan. Att ställa krav i det här sammanhanget är detsamma som att bry sig om. Vår politik innebär alltså att vi bryr oss om de människor som är på väg att hamna i social misär. Den socialdemokratiska synen på missbrukarna är mer cynisk. Socialdemokraterna förespråkar en låtgåpolitik. Man bekymrar sig inte om människorna i riskzonen. Det är först när de stackars människorna har etablerat ett allvarligt missbruk som man är beredd att ingripa, men då är det ofta för sent. En narkotikapolitik som helt bygger på att missbrukare frivilligt skall söka vård är inte någon bra narkotikapolitik. Vi vet av erfarenhet att det är mycket ovanligt med frivillighet i det här avseendet. Därav kan vi dra slutsatsen att motivationen att söka vård inte är någonting som kommer inifrån eller som uppstår spontant utan att en sådan motivation i hög grad är en spegling av omvärldens attityd och förhållningssätt gentemot missbruket och missbrukaren. Så ett tryck på narkotikamarknaden enligt den modell som jag har talat för bör därför leda till en större benägenhet att söka vård, inte tvärtom. Jag skulle gärna vilja veta av Ulla-Britt Åbark: Vad är skälet till att socialdemokraterna inte vill genomföra en effektiv kriminalisering av narkotikamissbruket, dvs. varför vill man inte införa fängelse i straffskalan för eget bruk vid ringa narkotikabrott? Vad är skälet till detta?
Herr talman! Skälet, Jerry Martinger, är att vi tror på människorna. Vi tror att man kan uppmuntra människor till att göra det bästa för sig själva. Vi tror alltså inte på ett hårdare samhälle. Vi vill ha ett mjukare samhälle. Det jag nu sagt utgör också svar på det som Anders Svärd och Lars Sundin har pratat om. Vi tror på människorna. ''Vad vi egentligen menar'', säger Lars Sundin. Han säger också ''vi är alltså överens'', men det är vi ju inte. Vi skiljer oss åt i frågan om att stifta hårdare lagar, och det är en punkt som är ganska fundamental, tycker jag.